Herr talman! Sensommaren 1982 befann sig Sverige i flera avseenden i kris. Marinen bedrev intensiva spaningar efter ffträmmande ubåtar i Hårsfjärden. Det gällde en allvarlig kränkning av Sveriges territorium, som satte fastheten i vår säkerhetspolitik på prov. Den svenska ekonomin befann sig enligt alla bedömare i en djup kris. På sex år hade industriproduktionen minskat med 5 26, industriinvesteringarna fallit med 40 96, arbetslösheten ökat med 71 000 personer, budgetunderskottet vuxit med 76 miljarder kronor och reallönerna fallit med 9 96. Underskottet i utrikeshandeln uppgick 1982 till 23 miljarder och den årliga inflationen hade legat på över 10 96 i sex år. I denna situation sviktade framtidstron. Många såg pessimistiskt på Sveriges möjligheter. Det var också en kris för politiskt ledarskap i vårt land. Sex år med ständiga regeringsskiften undergrävde förtroendet för politiken. Fyra borgerliga regeringar och 47 borgerliga ministrar förmådde inte ge landet en politisk ledning. Begreppet ”långbänk” blev en symbol för handlingsförlamning. Här och var sågs Sverige som en fördetting, ett land på statsbankruttens rand, där valutafonden snart skulle kallas in och ta över skötseln av ekonomin. Många var de som påstod att Sverige måste börja skära ned på välfärden, att vi var tvungna att strama åt och lära oss leva med hög arbetslöshet. I detta läge gav väljarna socialdemokratin förtroendet att leda landet. Vår främsta uppgift blev att bemästra dessa kriser och åter skapa tillförsikt i vårt land. I regeringsförklaringen sade vi att regeringen fast och bestämt kommer att fullfölja neutralitetspolitiken och att denna skall stödjas av ett efter våra förhållanden starkt försvar. Vi betonade att det svenska territoriet skall skyddas mot kränkningar med alla tillgängliga medel. Förtroendet för vår vilja och förmåga att bevara neutraliteten måste vidmakthållas. Det får varken skapas farhågor eller förväntningar om att Sverige ens under starkt yttre tryck skulle överge sin neutralitetspolitik. Denna deklaration har varit regeringens riktmärke under de år som sedan gått. Ett konsekvent svenskt agerande har varit riktigt. Vi får inte börja svikta när det blir fråga om kyligare vindar. Det är då fastheten i politiken sätts på prov. Vi får inte heller vara rädda för att klart säga vår mening, även till stormakter. Vårt sätt att driva den svenska neutralitetspolitiken har, tror jag, bestått detta prov. Den har ett starkt folkligt stöd här hemma. Det är med glädje som vi noterat den uppslutning kring den traditionella svenska neutralitetspolitiken som försvarskommitténs säkerhetspolitiska rapport är ett uttryck för. Det är också vår uppfattning att vår politik möts med respekt och förtroende i vår omvärld. Man har kunnat lita på den svenska linjen. Vi socialdemokrater kommer även i fortsättningen alltid att verka för att vår fasta säkerhetspolitiska linje får ett så starkt stöd som möjligt. Detta sker i förvissning om att denna linje är vårt bästa sätt att förvalta vårt ansvar för Sverige, att trygga Sveriges oberoende och värna freden. I valet 1982 gav det svenska folket socialdemokraterna mandat att sanera ekonomin och rädda jobben. Vi fick uppdraget att slå vakt om tryggheten, att skapa mer svängrum för arbete och produktion i det svenska samhället. Den regering som tillträdde hösten 1982 trodde på Sverige och på våra möjligheter. Vi hade ett alternativ — och vi ville visa att det höll. Vi vägrade att gå med på att svälta oss ur krisen. Tvärtom sade vi att det fanns en tredje väg; en som innebar att vi både kunde arbeta och spara oss ur problemen. Det var i själva verket fråga om en oerhört djärv satsning. Vi ville gå emot den förhärskande internationella strömningen. Vi ville visa att det går att klara sysselsättningen. Vi ville visa att det går att klara välfärden och ändå bemästra den ekonomiska krisen. Eller, rättare sagt: Vi ville lösa den ekonomiska krisen med hjälp av ökad sysselsättning och bevarad välfärd. Detta är också en strävan som väglett vår ekonomiska politik under de senaste tre åren. Vi började med en offensiv devalvering, som gjorde det möjligt att på en och samma gång både förstärka utrikeshandeln och öka den efterfrågan som riktas mot svenskt näringsliv. Vi byggde under devalveringen med ett omfattande offentligt investeringsprogram. Vi lade om fördelningspolitiken för att fördela de oundvikliga bördorna mer rättvist. Vi förnyade industripolitiken och vi började sanera de offentliga finanserna. Resultaten av denna politik har varit goda. Det blev bättre i Sverige. Våra utrikes affärer visade i fjol ett överskott för första gången på många år. Industrins relativa kostnadsläge ligger i dag närmare 20 96 under nivån 1980, och den industriella strukturen är sundare och mer robust än på länge. Den svenska industriproduktionen stiger mellan 1982 och 1985 närmare fem gånger så mycket som i Västeuropa som helhet. Investeringarnas fall har brutits och vänts till en rejäl uppgång. Framtidstron, modet att satsa, nyanställa och bygga ut har återvänt till det svenska näringslivet. Mellan 1982 och 1985 stiger industriinvesteringarna med omkring 40 26. Antalet nyetableringar och nystartade företag är rekordstort. — Också på detta sätt blev det bättre i Sverige. Arbetsmarknadsläget förbättras. Arbetslösheten minskar medan sysselsättningen ökar starkt. På den ordinarie arbetsmarknaden har det under det senaste året tillkommit inte mindre än 75 000 nya jobb. Antalet sysselsatta är nu större än någonsin i vår historia, och arbetslösheten har minskat till 2,1 PR. Den siffran är visserligen för hög för att vi skall vara riktigt nöjda. Men den kan jämföras med att arbetslösheten i våra grannländer ute i Västeuropa ligger på fyrdubbla nivån: I Storbritannien är den nu 13,1 96, i Holland är den 15,9, i Belgien 13,2 och i Västtyskland 9,4 96. Den genomsnittliga arbetslösheten i EG uppgår nu till 11,2 26. Den har där ökat med 3,6 96 på ett år och fortsätter att stiga. Vi har förmått gå motsatt väg. Det är en stor framgång. Ungdomsarbetslösheten ute i Europa är nu i genomsnitt 22 96. Hos oss är den 5. Jag är litet förvånad över att de borgerliga partierna inte ger ett ord av erkännande för detta internationellt sett helt unika resultat. Också statsfinanserna har förstärkts. Budgetåret 1982/83 uppgick budgetunderskottet till 87 miljarder kronor. För nästa budgetår förutses nu ett underskott på 61 miljarder. I reala termer betyder det att budgetunderskottet nästan halverats — från 13 till 7 96 av BNP - på bara tre år. Detta har vi klarat under i stort sett bevarat skattetryck och utan att behöva rubba den generella välfärdspolitiken. Vad vi nu säger är att vi skall fortsätta så här under tre år till för att kunna fortsätta att minska budgetunderskottet med ytterligare 10-15 miljarder kronor. Detta ser herr Adelsohn som en ohygglig konspiration, och han tror att det ligger några dolska planer bakom. Nej då! Det är bara det vanliga hårda budgetarbetet. Har vi klarat att under de första tre åren minska budgetunderskottet med 25 miljarder skall vi väl klara 15 de nästa tre åren. Maärkvärdigare är det inte, och det finns inga konspirativa planer i det. De borgerliga har alltid hävdat att man måste skära ned människornas välfärd för att minska underskottet i budgeten. Men det misslyckades ju. Vi å vår sida har verkligen minskat underskottet. Men vi har bevarat och utvecklat välfärden — där går den stora skiljelinjen. På sätt och vis är detta det viktigaste resultatet av den trejde vägens politik, nämligen att vi visat att det är praktiskt möjligt att både arbeta och spara sig ur krisen. Till skillnad från nästan alla andra länder har vi förbättrat sysselsättningen och tryggat välfärden under dessa år. Det är vår största framgång. Över detta känner vi i Sverige stolthet och glädje. Det lönar sig att anta utmaningen med en djärv politik. De ekonomiska problemen har naturligtvis stått i förgrunden. Det har i den meningen varit kärva år. Men vi har ändå förmått att fortsätta reformarbetet. Vi har inte bara avvisat de borgerliga angreppen på välfärdspolitiken, vi har på viktiga områden kunnat förbättra välfärden. Vi genomförde de fyra vallöftena som gavs 1982. Vi har genomfört den största höjningen någonsin av barnbidragen. Vi har byggt ut föräldraförsäkringen. De handikappade har fått vidgat stöd. Vi avskaffade de differentierade vårdavgifterna och satsade på en utbyggnad av den kommunala barnomsorgen till full behovstäckning 1991. Vi inledde en förnyelse och decentralisering av den offentliga sektorn. Vi skall förbättra och utveckla och inte avveckla den offentliga sektorn. Miljöpolitiken har åter förts fram i förgrunden genom en ny lag om kemiska produkter, ett åtgärdsprogram mot luftföroreningar och skydd för de fjällnära skogarna. Thorbjörn Fälldin tog upp detta ganska utförligt, inte minst avgasreningen. Detta problem försummades helt under de borgerliga åren. Jag vill glädja Thorbjörn Fälldin med att säga att vi redan från den 1 juli 1986 kommer att ha tillgång till blyfri bensin över hela landet. Det var precis detta centern motionerade omii januari. Vi återkommer till riksdagen med förslag om både ekonomiska och andra styrmedel för att stimulera till användning av blyfri bensin och katalytisk avgasrening. Enligt det förslag som föreligger i dag siktar vi till åtgärder beträffande bilaccisen redan till kommande årsskifte. Thorbjörn Fälldin talade också om problemen med kemikalieanvändningen. Vid två tillfällen i år har riksdagen haft att ta ställning till en begränsning av kemikalieanvändningen och ökad kontroll av den. Vid bägge tillfällena röstade centern emot. Förslaget om lagstiftning som ger regeringen möjlighet att förklara ett område som särskilt föroreningskänsligt och som därmed ger möjlighet att begränsa användningen av exempelvis handelsgödsel i jordbruket sade centern nej till. Kemikaliepropositionens förslag om ny kemikalielag med bl.a. krav på förhandsprövning av kemiska ämnen sade centern nej till. Det är bra om vi alla är miljöintresserade, men något mindre bokstäver rekommenderas kanske för centerns del. Vi har tagit initiativ till en samordnad kamp mot narkotikan och till ett brett program mot den ekonomiska brottsligheten. Regionalpolitiken har fått nya riktlinjer. En rad framåtsyftande satsningar på forskning och teknisk utveckling har genomförts, arbetsmarknadspolitiken har förnyats, och bygginvesteringarna har hållits uppe genom en aktiv energipolitik, ROT programmet och en utbyggnad av transportnätet. Detta är endast exempel på reformarbetet under de gångna åren, ägnade att visa att det även under kärva ekonomiska tider är möjligt att driva reformarbetet vidare om man har den politiska viljan och om riksdagen visar erforderlig handlingskraft. På alla de områden där krisen slog hårdast 1982 har de senaste tre åren inneburit framsteg. Säkerhetspolitiken ligger fast. Det ekonomiska läget har ljusnat. Framtidstro och optimism har börjat återvända. Medborgarna i Sverige känner att vårt land åter har en politisk ledning. Politiskt ledarskap löser givetvis inte alla problem. Det är de enskilda människorna som — enskilt och i samverkan — bygger landet och formar utvecklingen. Det är de som avgör om det går bra för landet. Det är i skolbänken, vid ritbordet, på arbetsplatserna vid byggena och verkstäderna och sjukhusen och barnstugorna, som framåtskridandet banar sig väg; det fria samhällets styrka är de många insatserna av enskilda människor. Men det måste också finnas en politisk ledning i ett land, en regering som vet vad den vill och som förmår att fatta erforderliga beslut. Misstag kan, som i all annan mänsklig tillvaro, inte undvikas. Det värsta misstaget av alla är emellertid ofta helt enkelt bristande handlingsförmåga. Det är därför politiskt ledarskap är viktigt. Vi socialdemokrater tror på Sverige och Sveriges möjligheter. Vi tror att det går att lösa problem. Vi vet att det här landet förmår kämpa och vinna — även i motvind. Vi vet att det i Sverige finns initiativkraft och förmåga, framtidstro och engagemang. Det finns alltid möjligheter — för den som kan se dem och gripa dem. Det förefaller nästan som om de borgerliga inte ser Sverige på det viset. De ser mest problem -— vare sig de sitter i regering eller i opposition. Inte hörde vi dem vara stolta över det Sverige de själva satt i ledningen för! Det var bara problem och elände. Samma misströstan har vi upplevt från den borgerliga oppositionen efter 1982. Ty — med all respekt — vad är det ni hållit på med under de senaste tre åren? Från första dagen har ni fördömt den ekonomiska politiken och förutspått snar kollaps och vargatider. Efter sex års misslyckande har ni presterat tre års gnäll. Efter devalveringen hävdade Ulf Adelsohn att väljarna ”skulle drabbas av den största sänkning av sin standard som vårt folk upplevt i fredstid”. Några månader senare sade han: ” Aldrig tidigare kommer det att gå snabbare utför än under detta första socialdemokratiska regeringsår sedan 1976.” Även Bengt Westerberg har bidragit till klagolåten. 1983 förutspådde han — i egenskap av chef för det borgerliga utredningsinstitutet MAS — en våldsamt ökande arbetslöshet och ett exploderande budgetunderskott. För 1985 trodde han att underskottet skulle hamna runt 130 miljarder kronor; för att nå det mål han själv satte upp — 90 miljarder — måste man skära bort 40 miljarder, sade han, vilket bl.a. skulle innebära stora ingrepp i den kommunala servicen och mot människornas trygghet. Nu närmar vi oss ett underskott på 60 miljarder, alltså mindre än hälften av vad Westerberg förutspådde och långt under den nivå han själv satte upp för bara två år sedan. Ändå vill han fortsätta skära. Ändå sprider han dysterhet. Missmodet har varit konsekvent. I varje läge har ni förutspått politikens snara och totala misslyckande. 1982 sade ni att devalveringspolitiken skulle misslyckas omedelbart. 1983 sade ni att budgetunderskottet skulle explodera. 1984 talade ni om Storebror och om hur taggtråden skulle rullas ut kring våra gränser när löntagarfonderna infördes. I varje tänkbart läge har vi kunnat vara helt säkra på att herr Adelsohn och andra borgerliga talesmän ställt upp som misströstans profeter. Men varje gång har de haft fel. Devalveringen misslyckades inte. Budgetunderskottet har minskats. Någon taggtråd har inte rullats ut. Ändå fortsätter de borgerliga sitt svartmålande. ”Sverige är på fel väg”, påstår de. Men de har fel: — Mellan 1976 och 1982 sjönk industriproduktionen med 5 26. Mellan 1982 och 1985 stiger den med 19 96. Är det fel väg? — Under den borgerliga regeringsperioden sjönk industrins investeringar med 40 96. Under den socialdemokratiska mandatperioden stiger de med lika mycket. Fel väg eller rätt? — Mellan 1976 och 1982 steg arbetslösheten med 71 000 personer. Mellan 1982 och 1985 sjunker den med 10 000. Är det också fel väg? — Mellan 1976 och 1982 föll reallönerna med 9 96. Mellan 1982 och 1985 bevaras reallönerna. Är det fel väg? — Mellan 1976 och 1982 steg budgetunderskottet med 76 miljarder kronor. Mellan 1982 och 1985 minskar det med 20 miljarder. Är det rätt väg eller ej? — Sedan 1982 har driftsöverskottet i tillverkningsindustrin tredubblats — från 14 till 42 miljarder kronor — och soliditeten stigit från 28 till 34 96. Anser ni även detta vara fel väg? Jag kunde fortsätta länge på detta sätt. I takt med att de borgerligas undergångsprofetior vägrat att låta sig förverkligas har tonläget skruvats upp alltmer. Moderaternas vice ordförande har nyligen liknat Sverige vid en ”knarkarkvart”. Herr Adelsohn meddelar att för honom är Sverige mer likt ”en unken jordkällare”. Jag tror faktiskt inte att svenska medborgare känner igen sig i dessa beskrivningar. De avslöjar också den grundläggande pessimism, den brist på framtidstro, som kännetecknat borgerligheten såväl vid taburetterna som i opposition. Ni ger — riktigt eller felaktigt — intryck av att inte tro på Sverige, och då är det inte heller så konstigt att ni icke förmår ge landet ledarskap. Det är inte så märkligt att ni gång efter annan misslyckas med att se möjligheterna, att ni inte vågar ge svängrum för människorna, utan ständigt hamnar i er förtorkade nedskärningspolitik för de breda folklagren. Vad har då oppositionen, mot denna bakgrund, för alternativ till regeringens politik? 1976-1982 fick vi se er praktisera ”den minsta gemensamma nämnarens politik” — i klartext: långbänken. Ni försökte kompromissa ihop er och fann då att ni var ense om en hel del utgiftsökningar, men oense om hur de skulle finansieras. Resultatet blev en ofinansierad och historiskt sett unik tillväxt av de offentliga utgifterna. Deras andel av BNP steg från 50 till 68 76 på sex år. Budgetunderskottet exploderade — från 4 till nästan 90 miljarder. Landet sattes i skuld, och när ni sent omsider upptäckte det, lanserade ni en något panikartad åtstramningspolitik. Man skulle kunna förvänta sig att de borgerliga skulle ägna de tre åren i opposition till en omprövning av sin politik. Så har inte skett. För tre år sedan föreslog ni sociala nedskärningar, som avvisades av folket. Nu — i en bättre ekonomisk situation — återkommer ni med samma, redan förkastade förslag. Skillnaden är att de borgerliga nu anförs av ett aggressivt högerparti, som är större än de andra två — eller numera tre — tillsammans: ett högerparti som ställer kravet på ett ”systemskifte” i Sverige i dag. Den svenska modellen — vår form av välfärdssamhälle — är unik. Den bygger på förtroende och samarbete, och den har som ett centralt inslag den Möllerska, generella välfärdspolitiken, som innebär att alla får del i den grundläggande tryggheten. Nu vill emellertid moderata samlingspartiet ersätta detta med en ”omfattande systemförändring”, som herr Adelsohn uttryckt det. Hans vice ordförande talar om att vi i Sverige lider av ”välfärdssjuka”, som på något sätt måste botas. Jag har studerat detta i deras skrifter och motioner och funnit att det systemskifte som moderaterna förespråkar har fyra olika dimensioner. För det första innebär det en helt annan syn på sysselsättningen än den som dominerat svensk politik under efterkrigstiden. Moderaterna hävdar att arbetslöshet alltid beror på för höga löner. Därför, hävdar de, skall ansvaret för sysselsättningen läggas på arbetsmarknadens parter, inte på regeringen. Detta betyder ju helt enkelt att moderaterna inte ser full sysselsättning som det viktigaste målet för den ekonomiska politiken. Denna uppfattning har hittills avvisats av mittenpartierna, glädjande nog. Nu läser jag emellertid — till min utomordentligt stora förvåning — i en reservation till finansutskottet att centerpartiet tillsammans med moderaterna sagt att: ”Staten bör inte i efterhand korrigera negativa verkningar av för höga löneökningar.” Det är ju med den motiveringen man i land efter land låtit arbetslösheten stiga till rekordhöjder — och det går snabbt. Holland, som hade bättre sysselsättning än vi för ca 15 år sedan, har gått från 3, 6, 12 till 15 96 arbetslöshet. Betyder detta att centern nu ger upp den fulla sysselsättningens politik? Moderaterna har i olika sammanhang hävdat att all arbetslöshet beror på för höga löner. Delar ni i centern den uppfattningen? Om inte, var skall gränsen dras? Vi borde kunna komma överens om att arbetslöshet är ett sådant socialt och mänskligt ont att varje regering har skyldighet att bekämpa den oavsett vad som kan tänkas vara orsakerna till den. Ingen regering kan avsvära sig ansvaret för att söka bemästra ett avgörande samhällsproblem med motiveringen att det är någon annan som åstadkommit det! Idén att låta facket, via ökad arbetslöshet, ta ansvaret för följderna av för höga löneavtal bygger dessutom på en felaktig föreställning, nämligen att denna arbetslöshet kommer att pressa tillbaka lönerna så att konkurrenskraften återvinns. Tillgängligt material — såväl teoretiskt som empiriskt — visar att lönerna är stela nedåt. Om ökad arbetslöshet driver fram lönesänkningar, är det således efter lång tid och efter en mycket kraftig höjning av arbetslösheten — se er om på Europas kontinent! Vid den tidpunkten har det inträffat så allvarliga skador — både socialt och ekonomiskt — i samhället, att man svårligen kan utnyttja den ökade konkurrenskraft som skulle kunna möjliggöras av det sänkta löneläget. Moderaternas ”systemskifte” är således på denna punkt enligt min mening inte bara cyniskt och orättfärdigt, utan också ekonomiskt kostsamt och ineffektivt. Det är djupt beklagligt att centern nu tycks vara i färd med att acceptera den moderata politiken på detta område. För det andra: Moderaternas ”systemskifte” innebär ett angrepp på alla fackligt anslutna. Facket skall ”tämjas”, förkunnar de. Men de slag de riktar mot facket träffar ju i praktiken alla vanliga arbetare och tjänstemän. Moderaterna vill fördyra för löntagarna att gå med i facket. Rätten till avdrag för fackföreningsavgifter skall slopas; egenavgifterna till A-kassorna skall höjas. De vill avskaffa arbetstidslagen — denna första, stora sociala landvinning på arbetslivslagstiftningens område. De vill urholka anställningsskyddet. De vill urholka medbestämmandelagen, försämra arbetsmiljölagen, minska rätten till ledighet för studier och i praktiken förbjuda ungdomar under 20 år att förhandla om sina löner. Det betyder att moderaterna nu vill avskaffa stora delar av det program för arbetslivets förnyelse och demokratisering som vi genomförde under enighet med centern och folkpartiet i mitten av 1970-talet, till stor del mot moderaternas motstånd. På denna punkt är mittenpartierna märkvärdigt tysta, de säger ingenting. På TCO:s kongress i dag sade jag: Den här regeringen kommer att slå vakt om de reformer vi genomfört för arbetslivets förnyelse och för ökat medbestämmande för de anställda, för arbetare och tjänstemän i Sverige. Det innebär en vinst för effektiviteten och en vinst för demokratin. För det tredje: Moderaternas ”systemskifte” innebär ett angrepp på den offentliga sektorn, på vården och omsorgen. Färdtjänsten och hemvården för de äldre, stödet till ungdomarnas idrottsklubbar, stödet till kollektivtrafiken — allt detta och mycket annat skulle drabbas av nedskärningar. När vi går emot det säger moderaterna att vi bygger på avundsjukan. Men låt oss ta de gamla människor som får möjlighet att få skjuts så att de kan komma ut i naturen eller hälsa på sina släktingar och vänner! De upplever detta som en stor frihet. Om de hör att statsbidraget till detta skulle dras in och säger att de inte vill vara med om det, är de då avundsjuka? Är de avundsjuka för att pengarna skall gå till skattesänkningar för högre inkomsttagare? Eller ta idrottsklubbarna som skulle mista sitt stöd, t.ex. knatteidrotten! Är de avundsjuka? Det är ett egendomligt resonemang. När vi värnar om rättvisan för de äldre i samhället, säger ni att vi vädjar till avundsjukan. Jag har aldrig hört på maken! En intressantare fråga är: Vad anser mittenpartierna om detta. Stöder centerpartiet nedskärningen av regionalpolitiken, av livsmedelssubventionerna, av färdtjänsten? Kan folkpartiet acceptera moderaternas krav på nedskuren u-hjälp? Det hjälper i så fall inte mycket att dikter läses. Hur skulle folkpartiets i och för sig vällovliga önskan om ett eget rum till alla långvårdspatienter kunna förenas med de moderata nedskärningarna och med systemskiftet? Jag tror nog att de flesta väljarna är intresserade av att få svar på de frågorna. För det fjärde: Moderaternas ”systemskifte” betyder en kraftig omfördelning från lågoch medelinkomsttagarna till de redan välbeställda. Moderaterna vill sänka skatterna för höginkomsttagarna. Däremot vill de — genom att skära ned det kommunala grundavdraget, ta bort rätten till avdrag för fackföreningsavgifter och säga nej till regeringens förslag om höjda schablonavdrag för löntagarna — höja skatterna för den stora majoriteten av löntagarna. Samtidigt vill de kraftigt skära ned en rad offentliga utgifter, vilket framför allt drabbar löntagare och pensionärer. Genom nedskurna räntesubventioner stiger hyrorna kraftigt. Sjukförsäkringen skall urholkas. Avgifterna till den kommunala barnomsorgen skall höjas. Och till detta kommer alla de försämringar som nedskärningarna av stödet till kommunerna medför. Summerar vi de olika ingrepp i familjeekonomin som moderaterna föreslagit, finner vi att en normalfamilj gör stora förluster på deras politik. För en helt vanlig industriarbetarfamilj innebär de moderata förslagen totalt en sänkning av de disponibla inkomsterna 1986 med ca 7 000 kr. Inkluderar vi effekterna också av de nedskärningar som riktar sig mot kommunerna, finner vi att en helt vanlig svensk familj nästa år kan förlora upp till 10 000 kr. i köpkraft till följd av de moderata förslagen. Moderaterna står således enligt vår mening för en orättfärdig fördelningspolitik. Deras politik riktar sig egentligen mot den stora majoriteten av den svenska befolkningen — mot vanliga arbetare, tjänstemän och pensionärer, mot allt det som jag i annat sammanhang kallat för Medelsverige. Det är de som skall betala. Det är dessa vanliga medborgare som med inskränkningar i sin ekonomi och minskningar i sina möjligheter att påverka sina egna arbetsförhållanden skall betala för kraftiga skattesänkningar åt de verkligt högavlönade och ökad frihet åt arbetsgivarna att bestämma över arbetstider och anställningsvillkor. Arbetare och tjänstemän i vanliga inkomstlägen skall förlora tusentals kronor i köpkraft för att finansiera skattesänkningar för de välbeställda. När de tycker att detta låter konstigt får de veta att de bara är avundsjuka. Därmed är också sagt att moderaterna i hög grad är ett intresseparti för de bättre ställda, i själva verket för en ganska begränsad minoritet av befolkningen. Så har det i och för sig alltid varit. De fördelningspolitiska konsekvenserna av det ”systemskifte” som moderaterna förespråkar föranleder naturligtvis en rad intressanta frågor till mittenpartierna — kanske i synnerhet till centern. Hur skulle ni kunna samregera med ett parti som för en så extrem minoritetspolitik? Skulle ni acceptera att rätt till fullständiga avdrag för räntor återinförs? Är ni villiga att ge ert stöd till moderaternas skattesänkningar för höginkomsttagare? Skulle ni stödja deras förslag till hur detta inkomstbortfall för statskassan skulle finansieras — med försämrade sjukförmåner, nedskuren färdtjänst, neddragningar av den sociala hemhjälpen, m.m.? Dessa frågor är det väsentligt att få svar på, inte minst för centerns egna väljare. Den berättigade oro som på senare tid uppstått inom centerpartiet — t.ex. vad gäller sjukförsäkringen — är, tror jag, en följd just av att centerns väljare har börjat inse att det är de som skall betala högerns politik. Precis som socialdemokratiska väljare skall betala för högerns politik är det centerns väljare, som i mycket är i samma läge, som skall betala för den. Och det har de ju upptäckt. Jag hälsar med glädje den attitydförändring som härigenom börjar skönjas inom centern. Fälldin stod här i talarstolen — jag hälsar honom välkommen tillbaka till kammaren — och var orolig för allt möjligt, men känner ni inte en väldig oro för vad detta samarbete med högern skall leda till för centerns väljare? Det är ju de som drabbas av nedskärningarna lika mycket som våra väljare. Nu sägs det ibland att de borgerliga partierna är förfärligt eniga, och man pekar då på en och annan gemensam reservation i riksdagen. Så har man i finansutskottet skrivit en gemensam reservation av innebörden att 10 miljarder kronor borde kunna skäras bort ur budgeten nästa år. Inom finansdepartementet har man emellertid gjort effektberäkningar av oppositionens motioner. Enligt dessa beräkningar innebär moderaternas vårmotioner att budgetunderskottet på helåret skulle minska med ca 4 miljarder jämfört med regeringens politik. Men centerpartiets motsvarande förslag resulterar i en försvagning av budgeten med ca 10 miljarder. Det betyder att den rent saldomässiga skillnaden mellan centern och moderaterna nu uppgår till hela 14 miljarder kronor. Detta var inte mycket till enighet. När det gäller den kvinna som skrev till Fälldin så kan jag förstå att det var förskräckligt för henne att få räntan höjd. I ärlighetens namn bör Fälldin skriva till henne och säga: Jag måste bekänna att vi vill försvaga finanspolitiken med ytterligare 10 miljarder, så då riskerar du att få räntan höjd ytterligare. — Det här brevet kanske får framför allt centern på bättre tankar. Den fråga som vi alla som politiker och väljare har rätt att ställa är hur denna väldiga skillnad skall kunna överbryggas, om det skulle kunna bli en borgerlig regering. Skall centerpartiet tvingas vika sig för det moderata ”systemskiftet”, blir det en ny väldig upplåning — eller flyr man till den skenbart kortsiktigt trygga långbänken? Den frågan ställs numera även inom borgerligheten. Hans Bergström, chefredaktör för Nerikes Allehanda, skrev i våras: ”Att gemensamt opponera är inte detsamma som att samfällt regera. Att förenas i kritik mot en regering som sitter är avsevärt lättare än att mellan tre partier enas om den positiva politik man själv som regering vill föra.” Egentligen är det ju så att moderaternas krav på systemskifte har medfört att den svenska borgerligheten är mera splittrad än på mycket länge. Det framgick tydligt när herr Adelsohn i en DN-intervju vid årsskiftet tog sig orådet före att utlova en ”rivstart” av en borgerlig regering — ett krav som omedelbart ledde till att centerledaren Fälldin slog till tvärbromsen. Det blir inget borgerligt regeringsprogram före valet, löd hans besked. Därefter har följt en till ytterlighet upplysande debatt. Mats Svegfors, Svenska Dagbladets politiske redaktör, hyser inget tvivel om ett systemskiftes innebörd. Han säger: ”En moderat politik med helt andra förtecken än de som funnits under hela efterkrigstiden skulle naturligtvis erbjuda dramatik.” Detta skrev han på Svenska Dagbladets ledarsida för någon vecka sedan. Han fortsatte: ”Det breda samförstånd i svensk politik som blivit en del av vår tradition skulle brytas upp. Vi skulle få se en konfrontation mellan höger och vänster av en art som vi inte sett på bra många decennier.” Det var vad det skulle bli. Mats Svegfors är å andra sidan helt på det klara med att moderaterna bara har cirka en fjärdeldel av väljarna bakom sig. Man måste få mittenpartierna med sig. Han är djupt orolig — det är i och för sig en berättigad oro — för en politik som utformas som en minsta gemensam nämnare för de tre partierna. Mittenpartierna å sin sida känner säkert olust — det erkännandet ger jag dem gärna — inför moderaternas krav på ett systemskifte. De vet i och för sig att en överväldigande folkmajoritet inte är beredd att acceptera moderaternas politik. De vet samtidigt att moderaterna är störst, att de själva måste röra sig åt höger — de har nu kommit en bit på den vägen — och att de måste kompromissa åt höger. De har ju accepterat en moderat statsministerkandidat. Om de borgerliga till äventyrs skulle vinna valet, skulle man alltså sätta sig ned och kompromissa åt höger med ett moderat samlingsparti som dominerar den borgerliga delen av riksdagen och som innehar statsministerposten. Politiken skulle därmed obarmhärtigt drivas över mot moderaternas systemskifte, samtidigt som långdragna förhandlingar och inbördes motsättningar skulle undergräva förutsättningarna för en handlingskraftig ledning av landet. Det gäller således antingen ett systemskifte med rivstart — som moderaterna vill ha — eller ett systemskifte under långbänk. Det är också ett slags besked till väljarna. Men det är inte ett särskilt lockande perspektiv, så det är nog säkrast för alla parter att socialdemokraterna vinner valet. Herr talman! Valet i höst gäller i första hand vilken typ av samhälle vi eftersträvar. Mot moderaternas samhälle för de välbeställda ställer socialdemokraterna det demokratiska välfärdssamhället. Det är ett samhälle där alla har lika värde och värdighet, där alla har samma möjligheter att påverka samhället och den egna arbetsplatsen, där alla har rätt till utbildning och personlig utveckling, där alla sjuka har rätt till vård efter behov och alla gamla har rätt till ekonomisk trygghet på ålderns dagar. Det samhälle som vi vill skapa är ett samhälle med omtanke och respekt människorna emellan, ett samhälle där människor känner ansvar för varandra, där män och kvinnor lever och arbetar sida vid sida i självklar jämställdhet, där barnen kan växa upp i kärlek och trygghet. Det är ett samhälle där människor fritt kan utvecklas i enlighet med sina förutsättningar; ekonomisk nöd eller social beroendeställning tvingar inte längre någon att stanna i växten. Men det goda samhället handlar inte bara om den enskildes möjligheter till frihet och utveckling. Det handlar också om människors inbördes relationer. I det goda samhället vågar människor känna tillit till och förtroende för varandra. Där vet vi att det finns plats för oss alla. Ett sådant samhälle vill vi att Sverige skall vara — ett samhälle där människorna vågar räcka varandra en öppen hand, i förtroendefullt kamratskap och samarbete.

Herr talman! Statsministern gör ibland korta sammanfattningar av andras något längre inlägg. Jag skulle kunna sammanfatta statsministerns tal så, att den ena halvan innehöll ett påtagligt skryt över vad som åstadskommits och den andra halvan ett genomgående råskäll och en förhållandevis öm omsorg om de borgerliga partierna. Låt mig helt kort gå igenom något av det väldiga material som statsministern spred omkring sig. För det första sade han att skattesänkningar syftade till att gynna de rikaste och att våra skattesänkningar skulle medföra den förfärligaste och mest ohyggliga snedfördelning. Jag kan hänvisa till vad jag sade nyss om Kjell-Olof Feldts egna beskrivningar. När jag tidigare var nere i entréhallen såg jag de båda kvällstidningarnas löpsedlar, som handlade om hur man kan vinna på obligationer: 172 miljoner — har du vunnit? Läs om du har vunnit på obligationer! Tänk om—o0o, konstiga tanke — det på våra löpsedlar i stället hade stått: Har ni tjänat 1 miljon på hårt arbete? Det skulle ha varit någonting annat! I Sverige är det nämligen så här: Bli gärna rik på tur, men bli inte rik på skicklighet och hårt arbete! Det är så förfärande, att det hela tiden framställs som den mest ohyggliga fördelningspolitik. Vi har i Sverige, ensamma i hela västvärlden, ett skattesystem som tyvärr leder till att allt färre människor vågar och satsa och ta initiativ. Med avundsjukan som drivkraft talar socialdemokratin för detta system i valrörelsen. För det andra berörde statsministern besparingarna. När jag hörde talas om alla de ohyggligheter som skulle drabba Sveriges folk undrade jag var jag egentligen befann mig. Jag kände inte igen mycket av mig själv och mitt eget tänkande. Det liknade snarare ett middagssamtal mellan Djingis khan och Attila. Det verkade som om statsministern förväntade sig att jag, om jag bara fick tillfälle, skulle ställa till med ett nytt blodbad här ute på Stortorget. Vi moderater känner inte igen oss i dessa beskrivningar. Låt mig belysa detta med två sifferexempel. I den långa serie av ohyggligheter som skulle drabba folk landade statsministern på att en vanlig familj 1986 skulle kunna få försämringar på 10 000 kr. med moderat politik. Om vi räknar med 3,5 miljoner hushåll i Sverige skulle det betyda besparingar på i runt tal 35 miljarder kronor, om statsministerns beräkningar stämmer. Av statsministerns manus framgår att man i finansdepartementet har gjort beräkningar på alla våra vårmotioner. Där finner man att skillnaden mellan våra och regeringens förslag skulle bli totalt 4 miljarder — samtidigt som familjerna alltså skulle drabbas av besparingar på 35 miljarder, dvs. nästan tio gånger så mycket. Det här är ganska vanligt i de socialdemokratiska beräkningarna. Jag kan råda Sveriges folk och kammarens ledamöter att dividera med tio när ni hör de socialdemokratiska räkneexemplen för att få rätt summa. Då blir det en riktig beräkning när det gäller aktivitetsstödet, som skulle spara 750 miljoner i statskassan om era beräkningar och rapporter stämde, när det i själva verket är fråga om 86 miljoner. Det här är en ganska bra tumregel. Jag erkänner gärna, herr talman, att våra besparingar kanske inte i alla delar är de bästa, de skickligaste och de bäst utlagda på alla områden. Vi är självfallet beredda, som jag alltid har sagt, att diskutera detta, om det finns andra och bättre former för besparingar. Skillnaden mellan våra förslag är att ni höjer och höjer skatterna i stället för att spara. Det är den vägen ni vill gå. Statsministern sade inte någonting om framtiden, trots att han talade i 45 minuter, annat än några av de mera standardiserade formuleringarna. Detta tyder på att man har fått en ny ordbehandlingsmaskin på statsrådsberedningen — jag kände igen ord efter ord från tidigare tal. Hur skall ni, Olof Palme, dra in de 4 miljarderna från hushållen? Det är ju på öret samma summa som ni säger är skillnaden mellan vårt förslag och regeringens budgetsaldo. Finansministern sitter här och kan hjälpa till med beräkningarna. Skall ni spara på barnbidragen, bostadsbidragen, sjukförsäkringen eller pensionerna? Ge ett besked! Ett ord om framtiden vore värdefullt att få från regeringschefen. Hur skall ni dra in de 4 miljarderna från kommunerna? Blir det från färdtjänsten, aktivitetsstödet, särskolorna eller kollektivtrafiken? Var skall ni spara? Ge oss ett ord om framtiden, herr statsminister! Om vi nu får, vilket de flesta räknar med, löneökningar och prisökningar i storleksordningen 7-8 26, om vi skall ta in ytterligare 25 miljarder till statskassan i indirekta skatter, blir det då momsen, bensinen eller elskatten som skall höjas? Vad skall höjas? Ge oss ett besked före valet, herr statsminister! Jag tror att det är helt nödvändigt, för att en debatt skall bli meningsfull, att vi alla före valet klargör vad vi vill göra. Jag kan förstå att socialdemokraterna, om de multiplicerar våra besparingar med tio när de talar om för folk vad dessa besparingar betyder, själva är livrädda för att lägga fram några förslag. Men vi kommer inte att ge oss, Olof Palme. Ni skall tvingas att svara: Var är det ni tänker spara, vilka skatter tänker ni höja? Den här mandatperioden har skatterna för ett vanligt hushåll — det vet vi, för där har vi facit — höjts med åtta och ett halvt tusen kronor. Det vet människor som har betalat högre skatt på bensin, olja och mycket annat. Vad är det ni har i kikaren om ni skulle vinna valet?

Herr talman! Olof Palme försöker komma ifrån den besvärande omröstningen i miljöfrågorna och den här affischen genom att rikta beskyllningar mot centern för att vi gick emot förslaget om kemikalieanvändningen. Får jag upplysa Olof Palme, och övriga som till äventyrs inte känner till vad centerpartisterna röstade för, om att det sägs att det framlagda lagförslaget har allvarliga brister i fråga om systematik och ambitionsnivå. Det är särskilt betänkligt att stora varugrupper, som med nuvarande lagstiftning direkt definieras som miljöoch hälsofarliga, kan hamna utanför den nya lagens tillämpningsområde. Därför bör regeringen återkomma till riksdagen med ett nytt förslag som fångar in detta. Vi ville alltså gå längre. När det gäller kemikaliekontrollen ville centern få ett ännu bättre resultat och ta ett steg framåt. Beträffande blyfri bensin och avgaser tog ju ni socialdemokrater ett steg tillbaka. Men det återstår fortfarande för socialde mokratin att redovisa på vilket sätt ni vill angripa de här problemen. Sedan gör Olof Palme en lång uppräkning av saker som har utvecklats positivt. Till det skulle jag vilja säga att om inte Sverige skulle kunna visa några exempel på utveckling eller på kurvor som pekar åt rätt håll efter två stora devalveringar i kombination med en högkonjunktur, då vore katastrofen ett faktum. Det är inte märkligt att det finns sådana saker.

Svara på de frågorna, Olof Palme! Under hänvisning till ibland det ena, ibland det andra frågar statsministern: Har centern gett upp kampen för full sysselsättning? Svaret är obetingat nej. Vi slåss fortfarande, som vi alltid har gjort, och kommer att slåss för en politik som innebär full sysselsättning. Jag vill återigen redovisa direkt ur den reservation som Olof Palme tänkte på. Där står: ”Om statsmakterna genom återkommande devalveringar och genom omfattande arbetsmarknadsoch industripolitiska åtgärder tar ansvar för konkurrenskraft och sysselsättning och om löntagarna genom lämpliga prisklausuler kan gardera sig mot inflationens effekter minskar förutsättningarna att träffa ansvarsfulla avtal. Det gäller både arbetsgivare och arbetstagare.” Såvitt jag förstod instämde finansministern i detta på förmiddagen. Det är alltså utgångspunkten. Därför säger man i reservationen att det är ”nödvändigt att finna ett system där arbetsmarknadens parter ges incitament att sluta löneavtal som inte skapar arbetslöshet. Samtidigt bör statsmakterna stå fast vid ett ansvar för dem som ändå blir arbetslösa.” Hur läser Olof Palme? Varför förvränga i varje situation? De åtgärder jag redovisade för att stärka de små och medelstora företagens situation är till just för att vi skall kunna ge alla människor full sysselsättning. Sedan till skatterna. Vad har Olof Palme att invända mot det förslag till framtida skatteutformning som jag redovisade? Han säger inte ett ord om detta. Olof Palme och socialdemokraterna är de sista som skall fråga någon annan om hur man tänker göra med skatterna efter valet. Vi hade en överenskommelse mellan centern, folkpartiet och socialdemokraterna. Den rev ni upp så fort ni fick regeringsansvaret. Och så något om kompromisser: Den som behöver förvränga verkligheten, den som behöver förvränga vad politiska motståndare har sagt och står för, den har också bevisat argumentnöden för sin egen politik. Det borde Olof Palme tänka på. Nu har Olof Palme utropat moderaterna till huvudalternativet till socialdemokraterna, och sedan ställer han frågor om moderaternas politik till mittenpartierna. Men erkänn, Olof Palme, att vi har ett flerpartisystem där varje parti står för sin politik. Eller skall vi fråga vpk vad de kan acceptera i socialdemokraternas politik? Nu som tidigare gäller för oss inom centern att vi aldrig träffar en politisk uppgörelse för att behaga vare sig den ene eller den andre. Vi träffar en politisk uppgörelse endast under förutsättning att vi är beredda att stå för denna politiks innehåll. Så har det varit inom centern, och det kommer att vara centerns arbetsmetod också inför framtiden.

Herr talman! Låt mig börja med den s.k. budgetprognos som Olof Palme berörde i sitt anförande och som jag skulle ha gjort 1983. Det förhåller sig helt enkelt så att jag läste innantill i den kompletteringsproposition som Olof Palme signerade på våren 1983 och där man förutsåg ett budgetunderskott under innevarande budgetår på 100-110 miljarder kronor. Min bedömning var att utgifterna i den prognosen var för låga, och den ändrade bedömning som jag då redovisade överenstämmer exakt med det som nu inträffat i verkligheten. På intäktssidan gjorde jag däremot ingen annan bedömning än den som regeringen själv hade gjort. Det är riktigt att jag lika litet som regeringen kunde förutse att intäkterna skulle bli ungefär 40 miljarder kronor större än vad man förutsåg på våren 1983. Och vad beror det på? Ja, det finns många förklaringar, men den viktigaste förklaringen är de många skattehöjningar som regeringen har genomfört och som den inte kunde förutse på våren 1983. Utan dessa skattehöjningar hade vi haft ett större budgetunderskott. Min alldeles bestämda uppfattning är att de skattehöjningarna är långsiktigt skadliga för svensk ekonomi och att det hade varit bättre att skära ned på de offentliga utgifterna. Olof Palme ställde också frågan om Sverige är på rätt eller fel väg. Jag tror att den här debatten har visat kammarens ledamöter och andra som åhör den att man naturligtvis kan plocka fram siffror som stöder både en svartmålning och en skönmålning av svensk ekonomi. Man kan peka på att arbetslösheten är lägre i dag än vad den var 1983-1984, när den var som allra högst, men man kan också säga att vi aldrig haft så omfattande arbetsmarknadspolitiska åtgärder som i år under någon tidigare högkonjunktur under efterkrigstiden. Det ena kan ses som ett stöd för en skönmålning, det andra som ett stöd för en svartmålning. Som stöd för en skönmålning kan vi framhålla att inflationen är något lägre nu än under andra oljekrisen i början av 1980-talet. Men om man vill ha stöd för en svartmålning kan man peka på att inflationen är högre i Sverige än i nästan något annat jämförbart land. Om man vill ha stöd för en skönmålning, kan man peka på att budgetunderskottet har minskat något under senare år. Vill man ha stöd för en svartmålning, kan man peka på att det fortfarande är alldeles för högt. Alla de här siffrorna som vi bollar fram och tillbaka är i och för sig korrekta. Det går att ösa ur statistiken och få stöd för både den ena och den andra tesen. Det är emellertid inte detta som är det intressantaste. Det intressantaste är vilket samhälle vi vill bygga. Vart vill vi leda samhället? Hur vill vi att det här samhället skall utvecklas för att bli bättre för de människor som lever i samhället? Olof Palme frågar: Hur ställer sig mittenpartierna? Hur ställer sig folkpartiet till moderaternas krav på besparingar i u-landsbiståndet? Hur skall man tillsammans med moderaterna kunna förverkliga önskemålet om ett eget rum? Jag medger att det är ett problem för oss att de två största partierna i Sverige inte är några garanter för att vi skall kunna ha ett oförändrat u-landsbistånd på enprocentsnivån. Det är ju socialdemokraterna som själva i år har svikit enprocentsmålet — mot folkpartiets, centerns och vpk:s röster här i kammaren. Det var socialdemokraterna som tillsammans med moderaterna och andra partier häromdagen röstade emot folkpartiets förslag om en tioårsplan för att förverkliga rätten till ett eget rum. I dessa frågor får vi i dag inte stöd från något av de stora partierna. Detta är naturligtvis inte något skäl för oss att ge upp. Det sporrar oss i stället att fortsätta kampen med än större intensitet. Vad är det egentligen för samhälle vi vill bygga? Att ställa den frågan är långt viktigare än att bolla med siffror som gäller hur ekonomin har utvecklats mer i detalj. Vi vill allihop ha ett samhälle med lägre arbetslöshet. Vi är överens om att den bilaga som finansdepartementet har fogat till kompletteringspropositionen är ett utmärkt beslutsunderlag, som säger oss att vi måste skära ned de offentliga utgifterna med 10-15 miljarder under de närmaste åren. Vi tycker att det är bra riktlinjer som ges i den bilagan. Vi har talat om var vi vill ta dessa pengar någonstans. Det är inte lätt eller roligt att gå ut med besparingskrav. Vi gör det inte med glädje. Vi gör det därför att vi skall kunna leda kursen rätt, för att vi skall kunna närma oss ljuset i slutet av tunneln och inte ständigt slå huvudet i bergväggen. Därför kommer vi att fortsätta att hävda att de besparingar som vi har kommit fram till är riktiga, men fortfarande lämnas väljarna i ovisshet om vad socialdemokraterna vill föreslå. Som både Ulf Adelsohn och Thorbjörn Fälldin har påpekat talade Olof Palme i 45 minuter utan att säga något om hur regeringen vill förverkliga de krav som tas upp i bilagan från finansdepartementet. Jag tycker att det är ett demokratiskt renlighetskrav att Olof Palme i den här debatten — den sista innan vi tar ledigt för sommaren och laddar upp inför valrörelsens sista skälvande veckor — redovisar hur det socialdemokratiska alternativet ser ut, så att människor över sommaren får en möjlighet att fundera och göra rationella val. Skall vi tolka hänvisningen till det som har varit under de tre gångna åren så, att det blir ytterligare sänkningar av pensionerna, ytterligare höjningar av momsen, ytterligare höjningar av bensinskatten och ytterligare höjningar av en rad andra skatter? Är det detta besked Olof Palme har att ge väljarna i dag, då har vi åtminstone fått något besked.

Herr talman! Ulf Adelsohn talade åter om avundsjukan. 1928 sade Ernst Trygger: ”Socialdemokratin är ett offer för avundens helvete.” Det var samma år som Per Albin Hansson höll sitt stora tal om folkhemmet såsom ett uttryck för rättvisa och rättfärdighet. Ulf Adelsohn sade: Folk vann ju på obligationer i dag! Ja, men vi betalar inte obligationsvinsterna med nedskärningar av färdtjänsten, aktivitetsstödet och sjukförsäkringen. I dag på morgonen ringde Henny Edlund, som är svårt handikappad och sitter i rullstol. Hon brukar göra utflykter i naturen. Hon skulle göra en sådan utflykt i dag med goda vänner. Hon för ett mycket aktivt liv, även om hon är handikappad. Hon är helt beroende av färdtjänsten för att göra det. Hennes fråga till mina medarbetare var mycket enkel: På vad sätt är jag avundsjuk? Eller ta aktivitetsstödet till knatteidrotten som nu skall användas för att betala skattelättnaderna. Det är inte bara vi som reagerar. Kvällspostens sportredaktör Birger Buhre, som ideologiskt stått högern nära, säger: Man kan inte rösta på moderaterna i år, för de vill rikta ett dråpslag mot hela ungdomsidrotten! Eller ta sjukförsäkringen. Det är framför allt de som har kroppsarbete som skall mista någonting på 800 kr., om de är sjuka en vecka. Detta skall gå till att finansiera skattesänkningar för grupper som alla har en hundraprocentig ersättning när de är sjuka. Och så får de som motsätter sig detta höra att de bara är avundsjuka. Ni får försöka klara ut terminologin. Jag tror inte att det är en gångbar agitation. Eller när föräldrar till psykiskt utvecklingsstörda barn protesterar mot förslaget att statsbidraget till särskolan skall avskaffas för att finansiera era skattesänkningar — är det avundsjuka? Det här ser folk som ett angrepp på någonting som är fint och värdefullt i den svenska modellen. Jag tror folk tycker att välfärden är viktigare än moderaternas systemskifte. Nu blir Adelsohn desperat och frågar vad vi har för dolska planer. Westerberg och Adelsohn, ni var i sex år ansvariga för budgeten och ni gjorde kaos av statsfinanserna, totalt kaos. Ni skapade ett gigantiskt underskott. Egentligen har vi i dag ett överskott i statsbudgeten på 14 miljarder, tror jag det är, för hela underskottet och mer därtill är ränteutgifter i huvudsak på lån som de borgerliga regeringarna tog upp eller var ansvariga för. Hade vi inte era lån och er misshushållning med statsfinanserna att hantera, skulle vi ha fina affärer i dag. Ni misslyckades, men Kjell-Olof Feldt och hans medarbetare och regering ens ledamöter lyckades med vanligt vardagligt disciplinerat budgetarbete klara att med ungefär bevarat skattetryck och bevarad välfärdspolitik ändå på tre år minska budgetunderskottet med 25 miljarder. Nu säger vi att vi får gneta i tre år till, och därför utlovar vi inga stora reformer. Vi skall slå vakt om det vi har och förbättra där vi kan, och så skall vi försöka ta ner budgetunderskottet med 10-15 miljarder till. Det är inga märkvärdigheter, men det är vad vi kan göra. Ni bara försöker hitta motiv för era dråpslag mot människor. Huvuddelen av de pengar ni sparar på nedskärningar skall ju gå till att finansiera skattesänkningar för framför allt de välbeställda. Men detta är vi inte med på. Vi slår vakt om välfärdssamhället. Jag vill säga några ord till Thorbjörn Fälldin om sysselsättningen. Det är djupt oroande det som står i sammanfattningen av vad de borgerliga partierna anser skall gälla på arbetsmarknaden: ”Staten bör inte i efterhand korrigera negativa verkningar av för höga löneökningar.” Det är liksom er internationellt gångbara fras för att säga: Vi skall låta dem betala den arbetslöshet som vi inte gör någonting åt. Detta har centerpartiets företrädare i finansutskottet skrivit under. Är det så att Thorbjörn Fälldin i dag vill hoppa av detta, skulle jag hälsa det med stor glädje och utan varje antydan till skadeglädje. Det vore en stor vinning för samhällsdebatten, för det är denna fras, att ni skall låta facket bära hundhuvudet för arbetslösheten, som är en väsentlig förklaring till den rekordarbetslöshet som nu råder på den europeiska kontinenten. Vi säger att vad som än händer, skall samhället värna människornas sysselsättning, ty arbetslösheten är ett socialt ont. Hoppa av den fras som jag citerade ur den sammanfattning som finns intagen i er reservation, Thorbjörn Fälldin — då gör du svensk samhällsdebatt en stor tjänst och fjärmar dig rejält från högern på den punkten! Sedan ställde jag några frågor om regeringsalternativen. Ni säger att vi kompromissar med vpk. Men låt mig använda litet matematik: Vi är större här i kammaren än de borgerliga partierna tillsammans. Vi kan bara lida nederlag, om ni får positivt stöd från vpk — och det har vi ibland avvärjt genom uppgörelse med vpk. Det är riktigt. Men ibland har ni lyckats. Vi såg ju hur Ulf Adelsohn rasslade runt här i huset i hälarna på Margö Ingvardsson. Han jagade Marg6ö Ingvardsson för att klara av att tillfoga oss ett nederlag när det gällde BB-avgiften. Då var det ingen tvekan när det gällde att stödja kommunisterna. Ni kommer att stödja Belsebub om ni kan komma åt socialdemokraterna — om vederbörande blir representerad här i kammaren. Det är han inte, men han kanske kommer in under partibeteckningen centern. Där ryms både det ena och det andra. Ni har alltså aldrig hyst den minsta tvekan att stödja någon om det gällt att komma åt oss! Det vi har talat om är någonting helt annat. Tre partier har förklarat: Vi vill ha en gemensam majoritet, vi vill ha en gemensam regering. Det största — och helt dominerande — av dessa partier säger: Vi kräver ett systemskifte. Och jag har visat att det riktar sig mot sysselsättningen, mot de fackliga organisationerna, mot den offentliga sektorn och mot fördelningspolitiken —- mot centerns väljare. Huvudorganet skriver om det, att det blir en stor kanonad med en konfrontation som man aldrig har sett maken till om denna moderata politik verkligen skulle förverkligas. Jag frågar då: Hur ser detta alternativ ut? Ser man det hela ur ideologisk synpunkt, finner man att en del tänkare inom centern är mer splittrade än någonsin. Hur ser ert alternativ ut? Jag ställde frågor, men icke ett ord till svar. Tänker ni stå kvar vid den här synen på sysselsättningen? Vad säger ni om högerns 62 krav på förändring av fackets ställning? Vad säger ni om sjukförsäkringen? Hur blir det med centern? Kommer ni att gå med på alla de andra åtgärder som kommer att drabba de breda folkgrupperna? Den avgörande frågan inför valet är ju: Skall vi slå vakt om det svenska välfärdssamhället, om den svenska modellen, eller skall vi gå ut i det moderata systemskiftet? Där måste mittenpartierna välja sida och inte bara lättvindigt förvandla sig själva till myror. Då kommer de att — möjligen — få hänga i svansen på de moderata elefanterna. Och det är naturligtvis en tillvaro något i skymundan, det erkänner jag.

Herr talman! Jag visste inte att vi moderater bestod av många elefanter — jag trodde att vi bara var en — men gärna det. Statsministern flyr frågorna med den vanliga skrämseltaktiken, som vi känner igen. Han säger inte ett ord om framtiden i det socialdemokratiska budskapet mer än att han mycket lätt sveper över det hela: Vi skall spara 10-15 miljarder. Det är ingen svårighet. Men de 4 miljarder som vi påstås skola spara, de leder till att taggtråden rullas ut och att Belsebub kommer att få allt stöd här i kammaren — om nu Belsebub blir representerad. Jag kan beklaga — och det tror jag att vi är många som kan göra - att det inte går att föra en saklig debatt om skattepolitiken. Men det går inte. Det har jag förstått. Ändå borde man fundera: Vem gagnas — den som är handikappad, den som är sjuk, den som har barn i knatteidrott — av de skattehöjningar som ni genomfört med 8 500 kr. per hushåll? Det vet människor. De har facit hemma. De vet att elskatten har höjts, att oljeskatten har höjts, att momsen har höjts och att andra skatter har höjts. Vem gagnas av detta? Tror ni att dessa pengar kommer från något annat håll? Nej, alla dessa pengar kommer från människornas plånböcker. Dessutom är det så intressant att konstatera att aktivitetsstödet är ett under av svensk byråkrati: fem personer minst mellan 7 och 25 år måste ägna minst en timme, högst en gång om dagen, åt idrott för att en statlig tia skall utgå. Nog borde vi i detta moderna välfärdsland kunna hitta ett enklare sätt att stödja idrotten och låta kommunerna göra det själva. Det är detta vi har sagt, Olof Palme. Blir det borgerlig majoritet befrias kommunerna från 150 milj.kr. i fondskatt — kommunerna behöver inte betala någon skatt till löntagarfonderna. Det är mer än dubbelt så mycket som det skulle kosta för dem att betala aktivitetsstödet. Statsministern sade att det var bara räntor som de betalade. Men hur många har egentligen funderat över att denna regering under sina tre år vid makten har tagit upp större lån sammanlagt än vad de borgerliga gjorde under sex år. Ni har alltså själva bidragit till en större del av räntebördan på tre år än vad de borgerliga gjorde under sex år, trots de största skattehöjningarna i modern tid, trots en högkonjunktur och trots allt annat. Därom inte ett ord. Olof Palme, som svepte över de 10-15 miljarderna, tala nu om var de 10-15 miljarderna skall tas. Ni skall ta in 4 miljarder från hushållen. På vilket sätt skall de tas från hushållen? Tala om det! Var inte så rädda, ni klarar ju det så lätt. Jag skulle vara så tacksam om jag hörde hur enkelt det gick till. Tänk vad fint det skulle vara om vi fick reda på hur man på ett enkelt sätt sveper in 10-15 miljarder. Hjälp oss! Jag erkänner villigt att jag är oändligt nyfiken och kommer att vara djupt tacksam när statsministern snart kommer att flöda av sin visdom beträffande hur man enkelt spar 10-15 miljarder utan att det märks. Jag erkänner nämligen att våra besparingar märks, och jag erkänner att det inte alls är trevligt att lägga fram besparingsförslag. Det vore mycket roligare att lägga fram förslag om ökade utgifter från staten till alla och envar. Vi väntar med spänning: Hur skall ni spara 4 miljarder på hushållen? Hur skall ni spara 4 miljarder på kommunerna? Hur skall ni spara 4 miljarder på näringslivet? Hur skall ni göra detta? Det skall bli kolossalt spännande att få reda på det. Jag ser att kammaren andäktigt väntar på statsministerns nästa replik. Jag skulle nästan vilja ha en omfördelning av replikordningen, så att vi fick svaret direkt. Om ni nu får löneoch prisökningar på 7-8 90 skall ni ta in 25 miljarder till. Det kanske inte blir lika enkelt. Det motsvarar i varje fall en höjning av momsen med 8 960. Det kan vara bra för dem som vill sänka den på vissa varor. Systemskifte, säger statsministern och skräms. Vad är det egentligen ni skräms med? Tiden medger inte att jag går in på så mycket, men några få saker skall jag nämna. Vi vill sänka skatterna — det är riktigt. Det gäller särskilt skatterna på arbete som vi vill sänka för att stimulera sparande, stimulera investeringar och stimulera arbete. Skatten är inget oviktigt i dessa avseenden. Det är den första posten för alla människor. Innan man kommer i kontakt med sin lön är skatten dragen — i varje fall om man är A-skattare, herr Palme. Vi vill att man skall få behålla 60 kr. av en intjänad hundralapp om man är en vanlig löntagare — det är vad vi vill. Vi vet att det skulle vara bra i avtalsrörelserna — det skulle ha en dämpande effekt på löneutvecklingen. Vi vill att människor skall få välja barnomsorg, skola och doktor, även om de inte har pengar och även om de saknar kontakter. Vi vill att skolan skall ge kunskap och att man skall mäta kunskap med betyg. Vi vill också göra inskränkningar. Vi vill exempelvis att det skall vara förbjudet att knarka. Men vi vill ha så många fler frihetsreformer. Vi vill att det skall vara fritt att välja TV-kanal. Vi vill också spara för att inte lämna ett skuldsatt land till nästa generation och till generationen efter den. Vi vill stimulera svenskar att investera, att satsa på riktiga jobb och att stanna i Sverige. Jag strävar inte efter att någon som har en hög inkomst skall få behålla mer. Men jag strävar efter att alla duktiga människor, med hög eller låg inkomst, gemensamt skall vara beredda att stanna och verka här i Sverige. Jag är optimist, Olof Palme, och vi tycker lika mycket om Sverige som några andra. Jag tror att om vi stimulerar dessa människor i stället för att skrämma dem, och om vi uppmuntrar dem i stället för att hela tiden tala om att dessa människor inte på något sätt skulle vara fuilvärdiga i sina jobb, skulle vi kunna skapa så mycket. Om vi avstod från skräckpropaganda och förde den här valrörelsen i sakliga termer, skulle man kunna ställa olika alternativ mot varandra för en saklig och korrekt bedömning. Låt oss hoppas att vi skall kunna göra det, nu när sommaren nalkas. Låt oss hoppas att vi inte skall måla nidbilder av varandra och våra olika typer av förslag i svensk politik, utan med respekt för varandra och för varandras partier föra den svenska demokratins fana på ett snyggt sätt i den kommande valrörelsen.

Herr talman! Först några ord till Lars Werner, men de gäller faktiskt också Olof Palme. Lars Werner frågade om vi är motståndare till att man har fått ned bilaccisen. Nej, naturligtvis inte. Men gör nu inget stort nummer av att man skulle kunna få ännu lägre bilaccis om man ginge över till katalytisk rening. Det problemet löser vi nämligen genom att fastställa att fr.o.m. den och den årsmodellen får en ny bil inte säljas i Sverige med mindre än att den har katalytisk rening. Det som är intressant ur stimulanssynpunkt är — har ni inte tänkt på det i era förhandlingar? — att först vidta åtgärder så att de som har fordon i det äldre bilbeståndet kan gå över till katalytisk rening. Då är eftergifter på bilaccisen inget vapen. Man får nog gå via sänkning av fordonsskatten och sälja blyfri bensin billigare, om man skall stimulera människor som har äldre bilar. Det är en verklighet som ni inte kommer ifrån. Och sedan, Lars Werner: Jag tror att det är flera än jag som kommer ihåg att det var ni kommunister som hjälpte socialdemokraterna att höja momsen strax efter regeringsskiftet förra gången. Ulf Adelsohn har redan påpekat att Olof Palme tydligen tror att de lån som den nuvarande regeringen tar upp här hemma och utrikes inte har någon ränta. Vi vet ju att ekonomi inte är Olof Palmes stora intresse, men nog måste han väl ändå känna till att man får betala ränta också på de lån som socialdemokraterna tar upp? Och det är, som Ulf Adelsohn har påpekat, inemot hälften av den nuvarande statsskulden.

För egen del är jag beredd att säga att jag anser devalveringar under överskådlig tid vara ett vapen som Sverige inte kan använda. För det andra: Är det inget värt som industriministern och andra har sagt, att man inte avser att i fortsättningen gå in med industripolitiska åtgärder? I reservationen säger vi ifrån: ”Samtidigt bör statsmakterna stå fast vid ett ansvar för dem som ändå blir arbetslösa.” Men det viktiga är ju att vidta åtgärder som förebygger att en sådan situation uppkommer — det är det det är fråga om. Inför alla bekymmer som Olof Palme har om hur det skulle gå om inte socialdemokraterna med kommunisternas hjälp kan få regera landet i fortsättningen vill jag säga följande. Det är inget tvivel om att så som socialdemokraterna har drivit sin politik under senare tid, då politiken mer och mer har utformats i kollektivistisk och socialistisk riktning — det måste för Övrigt bli följden av samarbete med vpk — så är det självklart för oss inom centern att verka för en icke-socialistisk majoritet efter nästa val. Det ärt.ex. en förutsättning för att vi skall få bort de kollektiva löntagarfonderna. Det är också så att vi eftersträvar en icke-socialistisk majoritetsregering. Men vi gör ett tillägg. Om det blir möjligt — och det kan vi svara på först efter valet, då vi känner valresultatet och vet vad de olika partierna har sagt — får vi i överläggningar se om det går att utforma en politik som vi kan vara med och ta ansvar för. Det är inte konstigare i Sverige än i andra länder med flerpartisystem. Fram till valdagen är det rimligt att de olika partierna redovisar vilken politik som de vill stå för. Varken jag eller någon annan i någon partiledning har rättighet att gå ut och kompromissa bort vad partierna lagt fast i sina högsta beslutande församlingar. Vi är skyldiga att driva vår politik fram till valet. Men efter valet väntar man sig också av oss att vi skall pröva om det finns möjlighet att finna lösningar som vi är beredda att stå för och varom det kan nås enighet. Till sist skulle jag vilja säga till Olof Palme: Använd nu inte — vilket brukar vara det vanliga — de tio minuterna till polemik och angrepp på oss när vi saknar replikrätt. Använd dessa minuter för att svara på de frågor som har ställts av Ulf Adelsohn, mig och Bengt Westerberg. Svara på frågan vilka besparingar som ni vill göra — ni säger ju att ni skall göra besparingar! Gäller det pensionärerna eller barnfamiljerna? Vilka gäller det? Ni kan ju inte spara utan att det drabbar någon. Ni har i två omgångar anmält för riksdagen och muntligen här också sagt att ni kommer att spara, att dra ned på statsutgifterna — det står i varje fall så i era dokument. Skall ni göra det, tala då om på vilka områden ni skall spara! Låt inte väljarna sväva i okunnighet om det. Visa samma kurage som vi har gjort — redovisa före valet vilken politik ni avser att driva efter valet.

Herr talman! Lars Werner sade i ett långt inlägg att vi hade förfasat oss över den uppgörelse som socialdemokraterna och kommunisterna har träffat. På intet sätt har vi gjort det — i varje fall vad gäller folkpartiet. Däremot ser jag den här uppgörelsen som en bekräftelse på det beroende av vänsterpartiet kommunisterna som socialdemokraterna har och som av allt att döma skulle bli mycket större efter valet, även om en koalition mellan socialdemokraterna och vpk skulle lyckas få majoritet i valet. Det är endast detta som vi har konstaterat — att ett sådant beroende föreligger. Vi har på intet sätt förfasat oss över att dessa bägge partier måste samarbeta för att komma fram till majoritetslösningar i riksdagen. Olof Palme har, som både Thorbjörn Fälldin och Ulf Adelsohn påpekat, inte gett några besked om var besparingarna skall ske. Och man kunde få intrycket av Olof Palmes replik att det skulle gå bra om man bara gnetade och gnodde. Statsministern gav också ett intryck av att det var på detta sätt som man hade lyckats få ned budgetunderskottet under de år som gått. Men denna bild är inte alls korrekt. Skälet till att budgetunderskottet har minskat kan mycket förenklat sägas vara följande. På utgiftssidan har det skett två saker. Det ena är att industristödet har fallit bort — det är inte alls konstigt att detta sker i en högkonjunktur och när den omstrukturering av stora delar av svensk industri som var nödvändig är genomförd. Det andra är att man har gjort en ganska kraftig besparing på pensionerna på mellan tre och fyra miljarder. Hela den övriga förstärkningen — bortsett från en del poster som flyttats ut ur budgeten — beror på inkomstförstärkningar. Därför måste jag — om det inte går att få ett klarare besked från statsministern — tolka den här uppgiften så att det som väntar är ytterligare besparingar på pensionerna och ytterligare skattehöjningar under de år som ligger framför oss. Nu kommer naturligtvis Olof Palme att gå upp i talarstolen och säga: Jag har aldrig sagt att vi skall spara på pensionerna, aldrig någonsin! Nej, det sade han inte heller före valet 1982, och han kommer att förneka det ända fram till valdagen nu. Men det är ingen garanti för att detta inte händer efter valdagen. Detta hände efter valdagen 1982, trots alla löften om värdesäkring av pensionerna. Får vi inga besked om vad som skall komma i stället, så måste vi ju tro att det när man hänvisar till de år som har gått är sänkta pensioner och höjda skatter som väntar också under de kommande åren. Om det inte är det, kvarstår fortfarande kravet på ett besked. När jag ser Ingvar Carlsson sitta här i kammaren, påminner jag mig om att han när han är ute och håller politiska tal ofta brukar hämta bilder ur sagovärlden, inte minst från Gösta Knutssons böcker. Olof Palme har i den här debatten — i varje fall hittills, men vi har ju 10 minuter kvar att lyssna på — framstått som något av en Pelle Svarslös. Jag har både i debatten i februari och i dag tagit upp den inställning som Olof Palme i olika sammanhang har markerat mot människor som bedriver enskilda alternativ till offentlig verksamhet. Jag har understrukit att det är lätt för mig att instämma i försvaret för de människor som i offentlig anställning gör utomordentligt fina insatser för sina medmänniskor. Men samtidigt är det alldeles obegripligt varför Olof Palme ägnar sig åt en svepande kritik mot alla de människor som i enskild regi bedriver verksamheter som är av den allra största betydelse för många i vårt land. Jag berättade förut om Berit Ullberg, som bröt sig loss från Ulleråkers sjukhus och skaffade Finjagården nere i Hässleholm, där hon bedriver en mycket framgångsrik vård för psykiskt sjuka människor. När hon startade den verksamheten i början av 1970-talet var det också någonting ganska unikt i svensk psykvård. Berit Ullberg är ett exempel på enskilda människor som bryter sig loss för att starta någonting eget, skapa någonting annorlunda mot det som vi erbjuder i offentlig verksamhet och som också genom ett sådant här föredöme kan utgöra ett mönster för förändringarna inom den offentliga verksamheten. När Olof Palme riktar en sådan här svepande kritik mot dessa människor, drabbar det inte bara dem utan också de offentliganställda, eftersom den bakomliggande tanken är att de offentliganställda är mänskliga och varma människor bara för att de arbetar inom just den offentliga sektorn. Det är naturligtvis inte det som gör dem till goda människor i förhållande till sina medmänniskor, utan det är deras intresse för och kärlek till medmänniskor. Därför tycker jag att det är rimligt att Olof Palme nu före sommarvilan äntligen ber alla dessa människor om ursäkt, både de som i offentliga och i enskilda verksamheter gör så mycket för sina medmänniskor. Jag sade förut att vi kan hålla på att bolla mycket med siffror för att beskriva den ekonomiska utvecklingen. Vi kan svartmåla och vi kan skönmåla, och vi kan i statistikböckerna få belägg för både den ena och den andra målningen. Men det avgörande är ändå vad det är för samhälle som vi vill skapa. För oss i folkpartiet är en huvuduppgift att upptäcka ofärden i vårt samhälle och angripa den — att stödja föräldrar med handikappade barn, föräldrar med missbrukande barn, människor som tvingas leva i flerbäddsrum på institutioner. Men när vi har lyckats med att undanröja denna ofärd, då är det lika viktigt att ge människor en stor frihet att själva forma sina liv, att själva få avgöra om de skall vara med i ett politiskt parti, vilket försäkringsbolag de vill anlita, vilket dagis deras barn skall vara på, eller om de rent av själva vill vara hemma hos barnen. Människor skall också själva få avgöra vilka läkare de skall gå till, till vem och till vilket pris de vill sälja sin bostadsrätt. Det är ett sådant samhälle, byggt på socialt ansvar utan socialism som vi vill skapa.

Herr talman! Stackars Westerberg har otur med sina bilder. Först trasslar han in sig med myran Emil. Nu anför han Pelle Svanslös. Men när den moderata katten Ulf säger någonting, vad händer då? Jo: ”Just det!” , säger Bill, och ”Just det", säger Bull — de två katterna centern och folkpartiet som inget annat gör än instämmer med den mäktigare i sällskapet. Det är detta som är er tragik: att ni har börjat tappa er identitet i den politiska debatten, tyvärr. Jag vill säga till Fälldin att det var bra att han sade klart ifrån att det under inga förhållanden blir fråga om några nya devalveringar i Sverige. Däremot kunde han icke lika klart säga ifrån att den fulla sysselsättningen förblir det främsta målet och att man oavsett vad som händer kommer att kämpa för denna fulla sysselsättning. Där kvarstår tyvärr det som man kan läsa i sammanfattningen, och det får ni trassla ut i fortsättningen. Jag vill gärna lova Adelsohn att vi skall föra en djupt saklig debatt. Vi behöver inga nidbilder. Vi berättar bara vad moderaternas politik går ut på. Vi har ju gjort beräkningar av vad er politik skulle leda till och kommit fram till förluster på 7 000-10 000 kr. för en vanlig familj. Det har vi anfört i en rad olika tidningsartiklar, och Adelsohn har ännu inte klarat av att bestrida dessa beräkningar — de är riktiga. Ni talar om att ni vill ta bort aktivitetsstödet. Det är så byråkratiskt, säger Adelsohn. Fråga idrottsrörelsen om man där tycker att detta stöd är så byråkratiskt att man vill bli av med det? Jag har inte hittat ett enda förbund som har sagt något sådant. De är djupt upprörda. På det här sättet kan vi fortsätta. Vi behöver bara redovisa fakta. Det är inte bara 4 miljarder som ni vill dra in — det är mycket mer. Ni vill ju dela ut dessa pengar i skattesänkningar åt de välbeställda, och det drabbar vanliga hushåll hårt. Vi skall sakligt diskutera skattepolitik och visa vilka konsekvenser av orättvisa som moderaternas förslag får. Desperationen visas i de frågor ni ställer. Frågorna är så att säga ett ständigt kvitto på den borgerliga oförmågan att regera. I sex år satt ni med budgeten. På dessa sex år ökade ni budgetunderskottet från 4 till nära 90 miljarder kronor. Den utvecklingen har vi nu totalt vänt och fått ned budgetunderskottet till 60 miljarder. Eftersom vi har fått betala så oerhört mycket i räntor på de lån som ni har tagit upp och eftersom vi har fått låna för att betala dessa räntor, Thorbjörn Fälldin, har vi i själva verket genom ett kompetent jobb dragit ned budgetunderskottet med 60 miljarder eller så. Det är inte alls så att vi har klarat detta genom skattehöjningar, för skattekvoten har förblivit ungefär oförändrad under de här åren. Men däremot har den offentliga utgiftsökningen dragits ned. 1976-1982 var den 6 96 per år. 1983 var den 2 96 per år. 1984 minskade de offentliga utgifterna med 0,5 96. Allt detta har vi klarat utan någon social nedrustning. Detta är förstås obegripligt för er, men det är i hög grad fråga om målmedvetenhet och kompetens hos de människor som jobbar med detta. Man måste ha en viss kompetens också i regeringsjobbet. Jag tittade på den bilaga som nämndes här. Det var rena falskcitat som Adelsohn kom med. Jag har aldrig sagt att vi skall skära ned bidragen till hushållen med 4 miljarder. Det är det inte tal om! Med precis samma metod som hittills skall vi minska budgetunderskottet under nästa period ungefär hälften så mycket som vi har klarat under de gångna tre åren. Det är ingen omöjlig uppgift. Och vi kommer icke att röra några pensioner, sjukförsäkringar eller arbetslöshetsförsäkringar eller försämra färdtjänsten eller aktivitetsstödet. Vi kommer att benhårt slå vakt om den generella välfärdspolitiken. Där går den avgörande skiljelinjen. Som en sammanfattning av debatten kan man säga att det går ekonomiskt bättre för Sverige nu. Vi har börjat att få Sverige på fötter igen efter de borgerliga vanstyrelseåren. Det är en stor framgång. Det har ni inte kunnat förneka. De borgerliga har inget alternativ till den tredje vägens politik. Det finns en aggressiv höger, som rustar sig för ett systemskifte och får ett utomordentligt bleklagt motstånd från mittenpartierna. De vet att de inte har något annat val än att sätta sig tillsammans med denna höger och bli dominerad av den. Möjligen kan de föra systemskiftet i långbänk, vilket enligt många högermän är det värsta som kan hända. I det läget är det vi socialdemokrater som får ta på oss uppgiften att försvara de vanliga människornas standard och trygghet. Det är det som den här debatten har visat. Valet i svensk politik står mellan å ena sidan en fast ekonomisk politik — att fortsätta den tredje vägen — och å andra sidan en politik där ökad arbetslöshet är en bärande ingrediens. Valet står således mellan en fortsatt handlingskraftig politik och en splittrad borgerlighet, mellan ett värn och en förnyelse av folkhemmet och ett systemskifte. Det valet är mycket klart och enkelt, och det står det svenska folket inför. Sedan till en helt annan sak. Många talar om de svåra tiderna. Men slagregnet åtföljs ofta av regnbågar. Och regnbågens skönhet förjagar minnet av slagregnet. I lördags och söndags samlades över 120 000 unga människor till rockkonserter i Göteborg. Jag har hört bekanta som var där berätta om en enastående upplevelse, om en energiskt, himlastormande gemenskap i musik och dans, om en fest i glädje och rytm. Från scenen sändes ljudet ut med en oherrans massa watt. Den mänskliga energin skulle kunna mätas i ännu större tal. Litet lakoniskt meddelade Göteborgspolisen att det var en lugn helg. Ibland — oftare än vad som sker — är det befogat att här i riksdagen ge de unga människor ett erkännande som det annars för oss äldre är så lätt att smutskasta, som ofta förstår så mycket mindre än vi anser oss begripa. När Bruce Springsteen gjorde en paus, efter en och en halv timmes musik, kom störtregnet, ackompanjerat av en regnbåge. Solen letade sig fram med sneda kvällsstrålar över de tiotusentals väntande ungdomarna på fotbollsplanen. Då kom Bruce Springsteen in igen. Han sjöng om arbetslöshetens och de sociala orättvisornas störtregn i ”Johnny 99” — den sång som han uppmanat Reagan att lyssna på —, och han sjöng om arbetarungdomarnas hopp och drömmar. Jag vet inte hur mycket vi i vår generation förstår av denna musik och av dessa texter. Men de som talar om de unga som förtappade odågor har fel. Och de som missar krusningen i den anpassliga masskulturens mest kolorerade media för ungdomarnas faktiska inställning har också fel. I själva verket är det säkert nu som det alltid har varit: Inga upprörs så av sociala orättvisor som de unga. Inga finner det i grunden så felaktigt som de unga att det skall behöva finnas arbetslöshet. Och inga drabbas heller hårdare av arbetslöshet eller är värnlösare mot orättvisor än de unga. Därför känner jag ett behov av att säga att vi måste — och kan — tro på de unga. Frågan är vilket samhälle som förtjänar de ungas tilltro. I mitt första anförande beskrev jag det goda samhälle som vi socialdemokrater strävar efter, där det finns jordmån för generositet och där det finns plats för oss alla. I bjärt kontrast till detta samhälle står det konkurrensoch konfrontationssamhälle som man verkar tala om. I ett sådant samhälle måste människorna ständigt bekämpa varandra. I den kalla egoismens samhälle blir varje människa en medtävlare och ett tänkbart hot. Ur detta föds misstro och misstänksamhet. Vi socialdemokrater säger nej till den sortens samhälle, som i längden blir isande kallt och ödsligt för alla att leva i. Vi säger nej till den begränsning av den enskildes möjligheter som orättvisor och otrygghet innebär. Vi säger ja till det solidaritetens och demokratins samhälle där fria människor gemensamt, i ömsesidig respekt och under ömsesidigt ansvarstagande, formar en tillvaro där alla har lika möjligheter och lika värde. Vi säger nej till ”systemskiftet” och ja till att värna och förnya folkhemmet!

Herr talman! Till statsministerns upplysning vill jag till att börja med nämna att tre fjärdedelar av kostnaderna för de marginalskattesänkningar som vi moderater har föreslagit faller på inkomstdelar under 10 000 kr. i månaden. Till det kommer grundavdrag för barn, som vi har föreslagit men som statsministern inte alls beaktade i sina beräkningar. De medför att en industriarbetarfamilj med tre barn och hemmamake t.o.m. uppnår skattelättnader på ca 12 000 kr. om året. Jag skall övergå till behandlingen av skatteutskottets betänkande 68. I detta betänkande upptas krispropositionens förslag om höjning av bilaccisen och stämpelskatten vid inteckning av fast egendom samt de motioner som har väckts med anledning av propositionen i vad gäller motionsyrkanden om skattefrågor. Jag vill först nämna yrkanden om upphävande av den särskilda skattereduktion varom riksdagen nyligen fattade beslut. Beträffande ett upphävande av skattereduktionen säger utskottsmajoriteten att ”utskottet anser det tveksamt om en sådan åtgärd är förenlig med förbudet mot retroaktiv lagstiftning på skatteområdet, eftersom effekterna blir en skattehöjning på redan uppburna löneinkomster”. Av den anledningen har vi på den borgerliga sidan inte ansett det vara möjligt att reservera oss under mom. 1i betänkandet, utan vi har i stället skrivit ett särskilt yttrande. Vi framhåller i det särskilda yttrandet att skatterabatten i nuvarande läge går stick i stäv mot den åtstramningspolitik som även regeringen och utskottsmajoriteten nu har insett nödvändigheten av. Därtill kommer att de förutsättningar som skatterabatten vilar på enligt vår uppfattning inte längre föreligger. Vi anser sålunda att den särskilda skattereduktionen aldrig hade bort införas. Den ståndpunkten vinner starkt stöd i utvecklingen efter lagstiftningens införande. Krispropositionen och dagens debatt utgör enligt vår mening ett bevis på att vår ståndpunkt rörande skatterabatten har varit den riktiga. Så till frågan om höjning av bilaccisen. Enligt moderata samlingspartiets uppfattning är den föreslagna höjningen av bilaccisen ett helt felaktigt sätt att komma till rätta med de ekonomiska problemen. Vad som har åstadkommits är i första hand en köprusch beträffande nya bilar. Eftersom åtminstone ett av de svenska tillverkande företagen har haft vissa leveranssvårigheter får man anta att denna köprusch främst har lett till en ökad import, dvs. till någonting rakt motsatt det som krispaketet åsyftade. Detta vållar stora störningar, även om importen senare under året dämpas. Volvo har redan aviserat eventuella driftsinskränkningar med anledning av förslaget om höjd bilaccis. Även inom branschen i övrigt vållas stora störningar. Det är en bransch som sysselsätter 380 000 personer totalt i vårt land och som har mycket stor betydelse för vår ekonomi och vår sysselsättning. Jag tror inte att regeringspartiet riktigt har kunnat överblicka konsekvenserna av detta förslag när det hastigt och lustigt lades fram. Kanske ännu allvarligare är att höjningen av bilaccisen drabbar så ojämmt och så orättvist. Den drabbar särskilt dem som har begränsade ekonomiska resurser men som måste hålla sig med bil. Det gäller de flesta barnfamiljer och de flesta som bor i glesbygd. I förra valrörelsen gick socialdemokraterna med herr partiordföranden i spetsen ut och stoltserade över att de hade motsatt sig alla höjningar av beskattning på bilismen. De ville ge sken av att socialdemokraterna var bilisternas enda sanna vänner. Men efter valet kom någonting annat — då kom en skur av skattehöjningar. Ni har höjt fordonsskatten och kilometerskatten. Bensinskatten har ni höjt tre gånger, senast med hela 50 öre/l. Ni har tidigare höjt bilaccisen med 40 96.

Om socialdemokraterna i den förra valrörelsen hade någon trovärdighet som bilismens värnare och älskare tror jag att de har spelat bort den rollen nu. Deras trovärdighet som värnare om bilismen är i dagens läge inte mycket att skryta med. Sedan går jag över till höjningen av stämpelskatten på fastighetsinteckningar. I moderata samlingspartiet tror vi att den höjningen har mycket ringa effekt på den privata konsumtionen. Däremot har den negativa effekter genom att hämma omsättningen på fastighetsmarknaden och fördyra boendet för dem som köper småhus. Det är särskilt betänkligt med hänsyn till de många pålagor som boendet har belastats med under den senaste tiden i form av energiskattehöjningar, fastighetsskatt och nu senast kraftig räntehöjning. Innan jag tar upp förslaget om höjning av stämpelskatten på aktier, vill jag till utskottets ordförande Rune Carlstein säga att jag gärna vill framföra ett tack till honom för det förtjusande sätt på vilket han har lett utskottets arbete och för den kamratliga anda över partigränserna han har åstadkommit med sitt sätt att leda arbetet. Jag måste också säga att jag faktiskt tycker synd om honom att det slutar på det här viset. För beträffande det här förslaget förekom i utskottet inte något annat än att utskottet utan debatt, på förslag av ordföranden, med acklamation beslöt avstyrka motionsyrkandet från vpk. I skatteutskottets betänkande 68 står det: ”Något skäl att därjämte höja stämpelskatten vid nyemission av aktier kan utskottet inte finna.” Med utskottet menas i det här fallet ett enhälligt utskott. Nu föreligger ändå ett särskilt yrkande om en höjning av stämpelskatten på aktier till det dubbla. Vad har det för effekter? Ja, alla de motiv som framförts för krispaketet faller platt till marken. Man har sagt att det skulle syfta till att begränsa den privata konsumtionsökningen, öka sparandet, förstärka bytesbalansen och motverka valutautflödet. Det här förslaget har snarare rakt motsatt verkan. Det leder förmodligen till minskad omfattning på nyemissionerna, minskat sparande, minskade investeringar, minskad sysselsättning och snarare höjd än minskad konsumtion. Det är beklagligt att man har lagt fram förslag i denna riktning. Jag tycker att det visar på två saker, som tidigare har berörts i debatten. För det första visar det socialdemokraternas beroende av vpk för sin maktutövning. För det andra visar det att det finns motiv bakom skattehöjningsförslaget, som inte har kommit fram tidigare, nämligen det fiskala intresset. Det är högskattepartiet socialdemokraterna som här visar att man är mycket mån om att till varje pris få in så mycket som möjligt till statens kassakista. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1 och 2 och till utskottets hemställan under momenten 2 b, 4, 5 och 6.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 68 behandlas regeringens förslag till höjning av bilaccisen och stämpelskatten med 100 96. Vidare föreslås vissa åtgärder för att begränsa den privata konsumtionen, öka sparandet, förstärka bytesbalansen och motverka valutautflödet. Det är något ganska unikt att regeringen, någon vecka efter det att kompletteringspropositionen är lagd, i vilken man i starka ordalag talar om den gynnsamma utveckling som skett på det ekonomiska planet och om att Sverige är på rätt väg — nära nog i panik — lägger fram en ny proposition, som innebär hårda ingrepp och pålagor för att försöka rädda landet undan en ekonomisk kris med kanhända nya devalveringar. Lägger man därtill att riksdagen på förslag av regeringen under den sista månaden har beslutat att bevilja löntagarna — en betydande del av konsumenterna — en skatterabatt som kostar staten 2 miljarder i inkomstbortfall — då frågar man sig var linjen och fastheten i regeringens ekonomiska politik finns. Än värre blir det när man konstaterar att regeringen samtidigt som konsumtionen stimuleras genom skatterabatten i juni månad i år med totalt 2 miljarder föreslår skattehöjningar och kreditrestriktioner från den 15 juni i år som skall begränsa konsumtionen. Ni socialdemokratiska riksdagsledamöter, ni måste nog innerst inne erkänna att det är en ryckig ekonomisk politik den socialdemokratiska regeringen för, och det är fullt förståeligt att varken avtalsmarknadens parter, näringsliv eller den enskilde kan känna någon trygghet inför en sådan ekonomisk politik. Finansministern ställde i riksdagens skattedebatt den 4 juni frågan till mig och centern hur vi vid en eventuell borgerlig valseger i september skulle kunna enas med moderaterna om skattepolitiken. Jag ställde motfrågan om finansministern ville tala om hur socialdemokraterna och vpk skulle kunna bli överens. Den sista frågan var mera berättigad än vad jag då trodde, för det dröjde inte en vecka förrän socialdemokraterna hade övergivit den proposition som vi skulle ta ställning till i dag och träffade en ny överenskommelse med vpk. Tidigare var det brukligt att kompromisserna skedde i utskotten. Nu sker de inte förrän efter utskottsbehandlingen. Det är verkligen att nonchalera utskottsarbetet och att nonchalera den arbetsordning vi har i riksdagen, när man inte i utskotten prövar de alternativförslag som kan förekomma. Först några timmar innan beslut skall fattas i kammaren presenteras helt nya lösningar. Till utskottsbetänkandet har fogats två reservationer från centern, folkpartiet och moderaterna i utskottet, där vi yrkar avslag på propositionens förslag. Även om socialdemokraterna nu har gett vika till hälften beträffande höjningen av bilaccisen, står centern kvar vid sin uppfattning att propositionen bör avslås. Detta innebär också ett avslag på den kompromiss som socialdemokraterna och vpk nu har lagt fram. Vi kan inte acceptera en politik som med den ena handen stimulerar konsumtionen med 2 miljarder och med den andra handen kommer med nya pålagor i form av en fördubbling av bilaccisen och stämpelskatten. Båda är pålagor som i många fall drabbar den enskilde både hårt och orättvist. Bilen är ingen lyxvara. Bilen är för många — inte minst för barnfamiljerna — ett nödvändigt fortskaffningsmedel, ja, ofta det enda transportmedlet för att komma till jobbet. Att då utan vidare, ständigt och jämnt, belasta bilismen med nya skatter och avgifter är orimligt. Socialdemokraterna har under denna treårsperiod upprepade gånger höjt bensinskatten, höjt fordonsskatten, de vill nu höja bilaccisen och samtidigt minska avdragsrätten när det gäller bilresor till och från arbetet. Mer negativt kan knappast en politik utformas än den som den socialdemokratiska regeringen har fört mot dem, för vilka bilen är en nödvändighet för att komma till och från arbetet. Även höjningen av stämpelskatten slår hårt och hänsynslöst mot alla som startar nya företag, inte minst nystartande jordbrukare, och också mot alla som köper eller bygger en villa. Syftar regeringens politik till att ytterligare begränsa det enskilda ägandet, eller vad är syftet? Villaägare och jordbrukare har under det senaste året drabbats av nya skatter, bl.a. fastighetsskatt och räntehöjningar. Att nu belasta vissa inom denna grupp med nya pålagor är både orättvist och orimligt. Till utskottsbetänkandet har också fogats ett särskilt yttrande. I detta understryks den syn som centern, folkpartiet och moderaterna har på den s.k. skatterabatten. Vi hade när denna fråga avgjordes ett alternativ som är vida bättre än regeringens förslag. Ett fullföljande av 1981 års skatteöverenskommelse skulle ha varit mycket bättre än skatterabatten, inte minst ur stabiliseringssynpunkt. Socialdemokraterna har genom gårdagens beslut återigen visat sitt intresse för uppgörelser med vpk. Det är bra att de visar detta nu före valet, även om jag väl inte får något svar på min fråga från förra veckan hur socialdemokraterna i fortsättningen tänker utforma sin skattepolitik i samarbete med vpk. Herr talman! Jag yrkar bifall till de reservationer som fogats till utskottets betänkande, vilket innebär avslag på propositionen. Jag yrkar också avslag på det i dag av socialdemokraterna och vpk framlagda förslaget.

Herr talman! Det har varit en fascinerande upplevelse att lyssna till debatten här i dag. Inte minst gäller det statsministerns uttalande om politiskt ledarskap — samma dag som regeringens skattepolitik stilenligt avslutas i samma totala förvirring som när den inleddes på hösten med momsspektaklet. I stället för en ordentlig utskottsbehandling av det ärende vi nu har att ta ställning till har statsministern utnämnt herr Werner till tillförordnad finansminister och låtit vpk bestämma tagen i den ekonomiska politiken. Dagens föreställning — hur den nu skall sluta — är ett avslöjande skådespel som visar att Palme valt att krypa upp i knät på Werner. Det är inte att förundra sig över att vpk vädrar morgonluft inför den kommande mandatperioden och i festyran diskuterar ministerposter i en kommande socialistisk För en dryg månad sedan debatterade vi här i kammaren den s.k. skatterabatten. För att över huvud taget göra det möjligt att träffa ett avtal tvingades löntagarna i en situation med utomordenligt goda företagsvinster att acceptera en ren nådegåva från regeringen. Den enda anledningen till skatterabatten var att socialdemokraterna med vpk:s hjälp höjt skatterna i en rasande takt. Inkomstskatten har höjts och marginalskatten skärpts i jämförelse med skatteöverenskommelsen. Mervärdeskatten, elskatten, bensinskatten och flera andra skatter har höjts. Villaskatt har införts. När vi behandlade skatterabatten här i kammaren sade skatteutskottets ordförande Rune Carlstein så här: ”När det sedan gäller frågan hur skattereduktionen påverkar balansen i våra utrikesaffärer skall jag gärna medge att ett ökat konsumtionsutrymme ökar trycket på importen. Men att detta skulle tillmätas en sådan betydelse att regeringen av den anledningen skulle överge en träffad överenskommelse kan jag inte inse. ”Detta sades den 2 maj, då vi fattade beslut om skatterabatten. Den 15 maj hade insikten kommit, och då kommer också från regeringen förslag om att ta ifrån löntagarna den extra köpkraft de hade fått genom skatterabatten. Då det gäller stämpelskatten vid nyemission av aktier skriver utskottsmajoriteten på s. 7 i skatteutskottets betänkande nr 68: ”Något skäl att därjämte höja stämpelskatten vid nyemission av aktier kan utskottet inte finna.” Betänkandet är daterat den 31 maj. Den 11 juni hade man funnit skäl att fördubbla stämpelskatten. Folkpartiet förordar en helt annan skattepolitik. När vi under vår tid i regeringen satsade våra krafter på att genomföra en varaktig marginalskattereform var syftet att skapa fasta och bestående spelregler för skattepolitiken. Att vi över huvud taget intresserade oss för en bred uppgörelse hade sin grund i detta. När vi i dag kan summera den gångna treårsperioden utgör det en mycket bitter besvikelse att behöva notera att socialdemokraterna inte hållit den uppgörelsen man tog i hand på. Genom detta har ni socialdemokrater på ett allvarligt sätt försämrat möjligheterna att på bred bas träffa överenskommelser inom svensk politik som är till gagn för vårt land. Folkpartiet kommer i regeringsställning, om vi hamnar där, att arbeta för att restaurera den försämrade marginalskatteuppgörelsen. Vi kommer också att i en balanserad takt gå vidare med fortsatta marginalskattesänkningar. För att göra inkomstskatteskalorna beständiga kommer vi att se till att dessa indexregleras fullt ut. Detta är det enda sättet att på skattepolitikens område klart visa att regeringen menar allvar med inflationsbekämpningen. Att regeringen nu avskaffat inflationsanpassningen av skatteskalorna stärker sannerligen inte tilltron till den socialdemokratiska regeringens ambitioner att klara de inflationsmål man uppsatt. Genom sin skattehöjningspolitik har regeringen skapat en oerhört besvärlig situation inför nästa avtalsrörelse. Skatterabatten är en engångsföreteel se, och den försvinner vid årsskiftet. Prisökningarna under året försvinner däremot inte. Villaskatten höjs till det dubbla vid årsskiftet. Därmed försämras läget för stora delar av löntagarkollektivet med en summa som motsvarar rätten till avdrag för fackföreningsavgifter. Denna infördes som bekant för att möjliggöra att träffa avtal om 1983 års löner. Regeringens försämringar av skatteuppgörelsen medför under 1986 en skattehöjning på ett enda år med 600 kr. eller mer för en industriarbetare. Marginalskattesatserna har ökat med 5-9 procentenheter jämfört med den ursprungliga skatteöverenskommelsen. Till detta kommer så dagens och alla tidigare pålagor på bilismen. Kostnaderna för resor till och från jobbet ökar därmed kraftigt. Jag skulle kunna fortsätta att räkna upp en lång rad av problem, som har skapats för förhandlarna enbart genom regeringens skattehöjningspolitik. Till alla dessa problem kommer så de normala förhandlingsfrågorna. Kjell-Olof Feldt betonade i dag att staten skall föra en aktiv fördelningspolitik. Avtalsförhandlingarnas genomförande kräver nu accelererande insatser av typen skatterabatt. Dessa insatser måste uppenbarligen ha en mycket större omfattning än hittills. Alternativet är att lägga om skattehöjningspolitiken. Men det har regeringen tydligen inga planer på. Till de svårigheter som jag här har räknat upp kommer också att socialdemokratins förmåga att hålla uppställda inflationsmål inte längre vinner tilltro. Även detta kommer att försvåra uppgörelser i fortsättningen. Till sist, herr talman! Finansministern gjorde ett stort nummer av några skillnader bl.a. i skattepolitiken mellan de borgerliga partierna. Han frågade hur det skulle gå för dem att regera ihop. Detta är förvisso en intressant fråga. Svaret är naturligtvis att de tre partierna redan i regeringsförhandlingarna kommer att bestämma skattepolitikens inriktning. Men det vore ju intressant för svenska folket att även få reda på hur det blir, om vi får behålla de nuvarande styrkeförhållandena i riksdagen.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

Herr talman! I dagens debatt har på ett, tycker jag, mycket uttömmande sätt C.-H. Hermansson och Lars Werner utvecklat vpk:s syn på fördelningspolitiken och den i den ingående skattepolitiken. De har även utvecklat vpk:s kritik mot den av socialdemokraterna bedrivna fördelningsoch skattepolitiken. Men framför allt har den borgerliga politiken avslöjats, den politik som, om de borgerliga får regeringsmakten, på ett så cyniskt sätt kommer att tillämpas för att rasera den sociala tryggheten för det stora fleratalet av de arbetande, en trygghet som i stället borde utvecklas. Jag finner därför att att det just nu inte behövs att jag ytterligare utvecklar dessa synpunkter.

Låt mig slutligen säga, för att om möjligt komma utanför detta hus, att detta för en deltidsarbetande kvinna, vilket inte alls är ovanligt i detta land, skulle innebära en skattelindring på 20 kr. men för en höginkomsttagare en skattelindring på 3 000 kr. eller mer.

Herr talman! Efter den långa debatt som nu har varit känns det såsom en överloppsgärning att fördjupa sig i de delar av propositionen som skatteutskottet har haft att ta ställning till. Den enkla och raka fråga som utskottet haft att besvara är om vi skall biträda förslaget om höjning av bilaccisen resp. stämpelskatten eller ej. Utskottsmajoriteten har biträtt förslagen, och de borgerliga företrädarna har yrkat avslag på desamma. Nu har det skett en viss justering genom överenskommelsen med vänsterpartiet kommunisterna. Bilaccisen höjs till hälften av den föreslagna, och därjämte höjs stämpelskatten på aktier från 1190 till 2 2. Såvitt jag förstår har det djupt irriterat företrädarna för de borgerliga partierna i utskottet att en sådan överenskommelse har träffats efter utskottsbehandlingen. Jag tycker inte att det är så särskilt märkvärdigt. Det är bara ett par veckor sedan som företrädarna för de borgerliga partierna anslöt sig till ett av Jörn Svensson ställt yrkande, och det gick bra utan att det hade varit föremål för behandling i utskottet. Jag tycker inte att det är stort märkvärdigare i dag. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till skatteutskottets hemställan med den ändring av momenten 2 a) och 4 som föreslagits av Arne Gadd och C.-H. Hermansson. Det är sista gången jag har förmånen att stå i riksdagens talarstol, och jag vill tacka för de vänliga ord som Karl Björzén riktade till mig. Jag vill gärna återgälda dem och säga tack för det goda samarbetet som vi har haft i skatteutskottet. Vi har haft skilda uppfattningar i de flesta ärenden, men vi har fört diskussionen med gott humör och behållit ett gott kamratskap. Det vill jag gärna tacka för. Jag vill också passa på att till herr talmannen och till alla som arbetar i riksdagens kansli framföra ett tack för de här åren som jag har varit i riksdagen och för det utmärkta sätt som ni alltid har skött ert arbete på.

Herr talman! Statsministern lät förut den gängse socialdemokratiska skrytvalsen övergå till närmast eufori, när han skulle beskriva den målmedvetenhet och kompetens med vilken han ansåg att hans egen regering skötte rikets affärer. Jag skulle kunna råda statsministern, för att dämpa tonen litet, att läsa lagutskottets betänkande nr 44 och begrunda vilket oerhört underbetyg för regeringsarbetet som där fästs på papperet. Först och främst krävdes det att en socialdemokratisk riksdagsman motionerade för att tillrättalägga ett av de grövsta felen, en motion som sedan gjordes till utskottets mening. Det intressanta med den motionen är att den är utskriven på samma skrivmaskin som den skrivelse som ställdes till utskottet av Finansbolagens förening, och det lär inte vara en tillfällighet. Det är alldeles uppenbart att denna motionär har fått hjälp från ett visst håll att skriva sin motion. Därtill kommer att utskottet på punkt efter punkt noterar vilka allvarliga brister propositionen har. Beklagligtvis, herr talman, räcker inte utskottets mod längre än till att konstatera bristerna. Att rätta dem, därtill räckte inte modet. Herr talman! I grundlagen ges riksdagen ett uppdrag att se till att de enskilda människornas omständigheter inte påverkas av annat än lag som stiftas i riksdagen. Det innebär alltså att det är förbjudet för riksdagen att bemyndiga regeringen att fatta beslut i omständigheter och frågor som direkt berör den enskilde. Vi har pekat på att den bestämning av det bemyndigande som här ges regeringen i bemyndigandelagen går så långt att det påverkar den enskildes levnadsomständigheter på ett sätt som vi menar står helt i strid med innehållet i 8 kap. 2 § regeringsformen. Herr talman! Jag vill med dessa ord yrka bifall till den reservation till lagutskottets betänkande som avgivits av de samlade borgerliga ledamöterna.

Herr talman! I den synnerligen kortfattade och snabbt tillkomna propositionen om ekonomisk-politiska åtgärder finns två lagförslag, som har beretts av lagutskottet, innebärande förslag att regeringen skall få rätt att begränsa kreditköp på det sätt regeringen önskar. Det förslaget är negativt för många konsumenter, eftersom många exempelvis för inköp av kapitalvaror måste ha möjlighet att köpa på kredit. Vad gäller lagförslag är det nödvändigt att det i en proposition finns både analys av behovet och motiveringar för lagen och uppgift om hur lagtexten avses att tillämpas. Denna proposition uppfyller inte dessa krav. Den kortfattade motivtexten överensstämmer inte ens med lagtexten, vilket helt riktigt påpekats i en enskild socialdemokratisk motion. Med anledning av det förbiseendet har den socialdemokratiska majoriteten i lagutskottet funnit att man måste föreslå en ändring av propositionens lagtext. Annars skulle lagen komma att gälla alla kreditköp och inte enbart konsumenters, som avsågs. Oklarheterna i propositionen om vad som skall avses med ordet kreditköp föranleder majoriteten i utskottet att påpeka ”att det i och för sig hade varit önskvärt om i lagen kunnat preciseras vilka former av kreditköp som skall omfattas”. Anledningarna till oklarheterna i propositionen är säkerligen brådskan och att förslagen inte har remissbehandlats. Ännu allvarligare är att dessa lagförslag inte heller har underställts lagrådet för granskning. Lagrådet skulle säkert i så fall ha påpekat oklarheter och brist på konsekvens. En annan fråga, som vi från oppositionen har tagit upp i lagutskottet, är i vad mån det överensstämmer med regeringsformens 8 kap. 2 § att riksdagen ger regeringen så långt gående fullmakt som här föreslås. Vi har därför, som framgår av det särskilda yttrandet, krävt att konstitutionsutskottet skulle ha beretts tillfälle att yttra sig i frågan innan riksdagen tar ställning. Tyvärr avvisade majoriteten det förslaget. Herr talman! Centern avvisar av nämnda skäl regeringens krav att få denna fullmakt att begränsa kreditköp. Vi avvisar dessutom förslagen därför att centern motsätter sig den ekonomiska politik som regeringen vill föra och som har debatterats här i dag. För vinnande av tid vill jag, herr talman, hänvisa till dels vårt särskilda yttrande, dels vår reservation, till vilken jag härmed yrkar bifall.

Herr talman! Jag skall i den här överläggningen uppehålla mig vid lagutskottets betänkande nr 44 och det särskilda yttrande som jag fogat till detta betänkande. Med anledning av regeringens proposition 1984/85:217 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder m.m. har två lagförslag remitterats till lagutskottet — dels förslag till lag med bemyndigande att meddela föreskrifter om betalningsvillkor vid kreditköp, dels förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen. Med anledning av propositionen har vpk avgivit en partimotion, nr 3241, som dels gör en genomgång och värdering av den ekonomiska politiken, dels tar ställning till de förslag som propositionen ställer. De här aktuella två lagförslagen godtas i motionen om de förslag som ställs i motionen blir i rimlig mån tillgodosedda vid behandlingen utanför lagutskottet. När lagutskottet hade att ta ställning till lagförslagen var det ännu inte känt hur behandlingen av förslagen i motionen 3241 skulle utfalla. Jag har i det läget valt att för min del tillstyrka lagförslagen, men hålla öppet för ställningstagandet till lagarna när de skulle komma upp till avgörande i kammaren. Mitt och den övriga vpk-gruppens ställningstagande i kammaren gjordes beroende av hur våra motionskrav blivit tillgodosedda. När det nu finns en uppgörelse som i rimlig mån tillgodosett våra motionskrav, är både jag själv och den övriga vpk-gruppen beredda att rösta för de lagförslag som lagts fram av lagutskottets majoritet, i vilken jag ingår. I det här sammanhanget erinrar jag mig ett av mina allra första anföranden i riksdagen för 15 år sedan. Det rörde just förhållandet mellan ställningstagandet i ett riksdagsutskott och det senare ställningstagandet i kammaren. Jag hade gjort ett ställningstagande i utskottet som sedan inte visade sig vara förankrat i den egna partigruppen, som kom att gå emot förslaget. Vid frågans behandling i kammaren gick jag upp och gjorde en röstförklaring, varför både jag själv och den övriga partigruppen röstade på annat sätt än jag själv gjort i utskottet. Jag hänvisade då till dåvarande ordföranden i jordbruksutskottet, herr Hansson i Skegrie, som för länge sedan gick bort. Han hade sagt att det i sådana här sammanhang handlade om riksdagsmoral. Jag minns att jag då sade att jag åtminstone behövde vårsessionen för att kunna få en uppfattning om huruvida det fanns en riksdagsmoral eller ej. — Nu har det snart gått 15 år, och jag är i färd med att lämna riksdagen. Jag kan konstatera att det nog finns en riksdagsmorali den meningen att den ställning man tagit i utskottet försöker man också stå för vid kammarbehandlingen. Är man inte säker på att man kan göra det, bör man friskriva sig på det sätt som jag nu gjort i mitt särskilda yttrande. Nu hände det ju inte något med våra motionsförslag på utskottsnivå. Men, som statsrådet Ingvar Carlsson sade i går i TV, när läget hade mognat blev det slutligen en uppgörelse före kammarbehandlingen. Herr talman! Jag har därför inget annat yrkande än bifall till lagutskottets hemställan i betänkande 44.

Herr talman! Efter dagens mycket omfattande debatt om den ekonomiska politiken har jag just nu ingenting att tillföra den debatten. De olika riksdagspartiernas företrädare har utförligt redovisat vilken uppfattning de olika partigrupperna har. Jag vill bara för min del deklarera att jag anser att det just nu föreligger behov av att regeringen får den fullmaktslag som bl.a. behandlas i lagutskottets betänkande. Däremot finns det anledning att säga ett par ord till Nic Grönvall, som i sitt inlägg ifrågasatte om bemyndigandet till regeringen verkligen står i överensstämmelse med regeringsformens bestämmelser. Med anledning av detta vill jag säga följande. Frågan om riksdagens rätt att besluta om bemyndigande till regeringen att meddela föreskrifter om villkoren vid konsumentkrediter har prövats av 1980 års samlingsregering och 1985 års socialdemokratiska regering. Bilförsäljningslagens grundlagsenlighet har också prövats av regeringsrätten 1980. Regeringsrätten godtog lagen. Dessutom har professorn i offentlig rätt Håkan Strömberg i sin bok om normgivningsmakten uttalat att både bilförsäljningslagen och fullmaktslagen om kontoköp ligger inom ramen för regeringsformen. Det är denna rättstillämpning som har vunnit gehör här i landet. Det nu aktuella bemyndigandet skiljer sig inte i princip från de tidigare beslutade fullmaktslagarna. Mot den här bakgrunden är det svårt att förstå varför konstitutionsutskottet till varje pris skulle yttra sig i frågan. Kanske var det för att spräcka tidsplanen för ärendets behandling i riksdagen. Nic Grönvall synes i dag inte godta den prövning som två regeringar har gjort och inte heller den prövning som regeringsrätten har gjort. Vidare tycks han inte acceptera det uttalande som gjorts av professor Håkan Strömberg. Nic Grönvall anser sig veta bättre när det gäller regeringsformens innehåll och tillämpning. Till detta vill jag bara säga, att då har Nic Grönvall att i fortsättningen motionera i riksdagen och kräva en ändring av regeringsformen. Det är mera rejält än att på detta sätt ta upp olika tolkningstvister, när vi nu har en klar praxis här i landet. Herr talman! Jag yrkar bifall till lagutskottets hemställan i dess helhet.

Herr talman! Inflationen är ju ett problem som alla vill ta itu med. Trots att inflationen hittills i år har ökat tycker jag ändå att det är ett glädjande besked att under perioden från den 1 januari till den 15 maj i år har faktiskt prisökningen på dagligvaror sjunkit med en hel procent i förhållande till den ökning som skedde under tiden januari-maj 1984. Om tendensen till låga prisökningar inom livsmedelsområdet fortsätter hela 1985, kommer vi under året att ha de lägsta prisökningarna inom livsmedelsområdet på sex år. Också för våra baslivsmedel är prisökningstendensen hittills i år ovanligt svag, och den ligger under den prisökningstakt som man hade under alla de borgerliga åren. Jag får alltså konstatera att för vanliga hushåll har regeringens åtgärder — devalveringen, Rosenbadsöverenskommelsen, prisstoppet m.m. lett till att den viktigaste delen av inflationen för många familjer nu hålls i schack. Priset på dagliga livsförnödenheter påverkar ju mycket kraftigt reallönerna för stora löntagargrupper och bidrar till att öka dessa gruppers köpkraft. Jag vill alltså, herr talman, härmed kort konstatera att det är ett mycket positivt inslag i den ekonomiska politiken att den viktiga delen av inflationen nu håller på att minska, och det är detta jag kallar en rättvis ekonomisk politik. Jag hoppas att vi efter den 15 september har en socialdemokratisk regering som kan fortsätta denna politik.

Herr talman! I bil. 2 till kompletteringspropositionen behandlas arbetsmarknadspolitiken och dess inriktning för kommande budgetår, 1985/86. Arbetsmarknadsministern säger i propositionen att den viktigaste uppgiften för arbetsmarknadspolitiken under kommande år måste vara att fullfölja insatserna för att reducera arbetslösheten. Arbete åt alla är det övergripande målet för den ekonomiska politiken. Den ökning av sysselsättningen som påbörjats väntas fortsätta under året. Detta gäller såväl inom näringslivet som hos kommunerna. Men, herr talman, tillgången på arbetstillfällen varierar dels inom olika sektorer av näringslivet, dels mellan olika regioner och även inom delar av en region. I motion 3214, bakom vilken står samtliga socialdemokratiska riksdagsledamöter från Kalmar län, tas akuta frågor upp som gäller arbetsmarknadssituationen i mellersta och norra delarna av länet. Man kan knappast säga att det här skett någon omstrukturering av näringslivet under senare år. Omstrukturering innebär närmast övergång från en eller flera former av verksamhet som ger sysselsättning till annan eller andra former. Men i Oskarshamn, Mönsterås, Högsby, Hultsfred och Vimmerby har i stort sett bara industrier lagts ned eller kraftigt bantats. Det har varit glest med nytillkommande jobb. Men träindustri , elektroteknisk industri, varvsindustri, pappersindustri och verksamhet i slakteri har upphört eller minskat i betydande omfattning. Dessutom upphör i dagarna en av de största byggarbetsplatser vi haft i landet: byggarbetsplatsen vid kärnkraftverket Oskarshamn 3 och centrallagret för kärnkraftsavfall, där det för ett par år sedan fanns 3 000 anläggningsoch montagearbetare i full verksamhet. Vad jag nu nämnt bör ge tillräcklig indikation på problemen inom detta geografiska område. Länsarbetsnämnden menar att det här och nu föreligger starka behov av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Nämnden presenterar också en rad objekt som borde komma till stånd snarast för att inte sysselsättningsläget skall ytterligare försvåras. Man presenterar och prioriterar objekt inom byggoch anläggningssektorn i berörda delar av regionen. Det framgår av länsarbetsnämndens framställning att bygginvesteringarna under kommande prognosperiod sjunker med 10 90 i förhållande till föregående period, då den för övrigt redan var betydligt lägre än genomsnittet för riket. Det brukar framhållas att investeringar i vägar och kommunikationer bidrar till sysselsättning på flera sätt. Dels ger de jobb och aktivitet under byggnadstiden för byggare, åkare och materialleverantörer, dels skapas genom ett förbättrat vägnät bättre förutsättningar för näringslivets utbyggnad därför att områdets attraktivitet höjs. Höjd trafiksäkerhet väger också tungt. Länsarbetsnämnden, kraftigt uppbackad av länsstyrelse, kommuner, näringsliv och fackliga organisationer, vill för att få till stånd meningsfull sysselsättning för anläggningsarbetare m.fl. förbättra en vägsträcka — riksväg 34 mellan Emmenäs och Rosenfors. Det är ett objekt lokaliserat till den inre delen av mellersta Kalmar län, där bristen på byggobjekt är stor. Mot bakgrund av vad som anges i kompletteringspropositionens bil.

Vi förvånades över att inte objektet fanns med i det meddelande som gick ut från arbetsmarknadsdepartementet när kompletteringspropositionen presenterades. I stället för att ta med det som fanns som nr 1 bland 13 prioriterade objekt fanns objekt med som hade nr 12 bland oprioriterade — och dessutom i en annan del av regionen. Som svar på vår motion säger nu finansutskottet att man utgår från att regeringen tar vederbörlig hänsyn till de planer som finns hos länsarbetsnämnder och andra regionala organ när medel från finansfullmakten anslås för sysselsättningsfrämjande åtgärder. Vi tycker det är bra att utskottet uttalar sig så klart på denna punkt. Det är regeringen som får och skall utnyttja finansfullmakten när arbetsmarknadsläget kräver det. Detta ger oss också anledning att förutsätta att de intentioner som ligger bakom idén med finansfullmakten skall kunna omsättas i praktiken och att vägbygget — riksväg 34 — också skall komma till stånd. Därmed skulle den sysselsättningsökning som glädjande nog konstateras för landet i övrigt också kunna få någon — om än blygsam — motsvarighet i den del av Kalmar län som jag här försökt göra mig till tolk för.

Herr talman! Jag vill helhjärtat instämma i vad Birger Rosqvist här har sagt beträffande arbetsmarknadsläget i Kalmar län och vägsträckningen. Jag vill också yrka bifall till motionerna 3214 och 3216.

Herr talman! Även jag vill ta upp regeringens användning av finansfullmakten när det gäller prioriteringen av sysselsättningsobjekten i Kalmar län. Jag vill understryka det allvarliga i arbetsmarknadsläget i Kalmar län, som Birger Rosqvist här har beskrivit. Mot bakgrund därav är den prioritering som regeringen inom ramen för sin finansfullmakt gjort för de tillfälliga arbetsmarknadspolitiska insatserna i Kalmar län från länets synpunkt så hårresande felaktiga att riksdagen borde reagera. Detta har jag och Gösta Andersson påtalat i motion 3216, som behandlas i det betänkandet vi nu skall fatta beslut om. I länet har man av naturliga skäl ingen förståelse för att ett krisdrabbat område skall få stå tillbaka för ett område utan sysselsättningsproblem. Lokalt är regeringens beslut omöjligt att förklara. Det är sådant som ger underlag för misstro mot politikers sätt att fatta beslut. Regeringens beslut står fast. Det kan inte återkallas eller ändras. Men tokigheterna kunde i någon mån rättas till om det prioriterade vägbygget, där jobben verkligen behövs, snabbt kunde komma till stånd. Regeringen borde därför omgående komplettera sitt tidigare beslut med att ge klartecken också Hela finansfullmaktens 2,5 miljarder är såvitt jag kan förstå ännu inte utnyttjade. Detta borde, har vi anfört i vår motion, riksdagen ge regeringen till känna. Jag ber därmed, herr talman, att få yrka bifall till motion 3216.

Herr talman! Med detta inlägg avser jag endast att göra en röstförklaring. Folkpartiet är inte representerat i lagutskottet. Därför ber jag att få anmäla att vi kommer att stödja den reservation som har fogats till lagutskottets betänkande nr 44. Det är ett självklart ställningstagande — i reservationen tillstyrks bl.a. vår egen partimotion.